Herr talman! Alla har vi en inneboende känsla för vad som är rättvist. Just denna känsla har också präglat det senaste årtiondets debatt om den ekonomiska brottsligheten. 3 I massmedia, i diskussioner människor emellan, har förbittringen länge varit stor över att ekonomiska brottslingar kunnat leva gott utan någon egentlig rädsla för upptäckt eller straff. Redan vid tillträdet hösten 1982 aviserade vi från den socialdemokratiska regeringens sida hårdare tag mot den här typen av brottslighet. Vi tillsatte en särskild eko-brottskommission som efter drygt ett år — och efter att ha presenterat ett 30-tal olika förslag till åtgärder — avslutade sitt arbete. Det riksdagen har att ta ställning till i dag är det samlade program, den principproposition, som regeringen utarbetat på grundval av eko-kommissionens förslag. Regeringen har haft tre skäl för att hårt engagera sig i kampen mot den ekonomiska brottsligheten: Det första är att det ofta är fråga om grova och omfattande brott, som i dag alltför sällan upptäcks och bestraffas. Det andra är att den här typen av brott leder till att de marknadsmässiga förutsättningarna snedvrids. Seriösa företag — ja, hela branscher — utsätts för en illojal konkurrens som hotar deras fortsatta existens. Det tredje är att den, om den får verka helt ostört, till slut hotar den osynliga moralkod — den solidaritetstanke — som bär upp alla fria samhällen: tanken att vi gemensamt skall ta ansvar och betala för det vi alla har nytta av. Hur omfattande är då den ekonomiska brottsligheten? Ja, enligt mycket försiktiga skattningar omsätter den 16-20 miljarder kronor varje år. Det är nästan lika mycket som försvaret eller samhällets stöd till barnfamiljerna kostar oss under ett års tid. Som en jämförelse kan jag nämna att den traditionella tillgreppsbrottsligheten, i huvudsak stölder och inbrott, inte kommer upp i mer än ca en tiondel av den summan. Vad har vi hittills haft att sätta in mot den här typen av brottslighet? Enligt eko-kommissionen inte mer än ca 1 96 av polisens och rättsväsendets samlade resurser, fram till dess att vi från den socialdemokratiska regeringens sida började arbeta för en förändring: —- Av landets ca 5 000 kriminalpoliser fanns således, till helt nyligen, endast 240 vid de s.k. eko-rotlarna. —- Av landets 625 åklagare arbetade endast ca 50 med ekonomiska brott. —- Av tullverkets ca 4 000 anställda var det på samma vis endast ca 10 som till helt nyligen var avdelade för att kontrollera de särskilda uppgifter som exportörer är ålagda att lämna — något som kan ställas mot det faktum att exportörerna varje år får tillbaka mångmiljardbelopp i form av avdrag för ingående moms. På skatteområdet är det samma skeva förhållanden: Varje år kontrolleras varje enskild inkomsttagare. Sammanlagt rör det sig om 6,5 miljoner personliga deklarationer som behandlas av taxeringsmyndigheterna. Samtidigt går det i genomsnitt 50 år mellan skatterevisionerna av ett företag. Skall man sammanfatta, och då göra det med en god portion självkritik, kan man säga att vi hittills varit fullt upptagna med att sila mygg och svälja kameler, något vi dessutom varit ganska ensamma om vid en jämförelse med andra länder. Vilka är det då som drabbas av den ekonomiska brottsligheten? Vid exempelvis planerade konkurser eller andra utslag av oseriös näringsverksamhet är det naturligtvis de anställda som får ta första smällen. Leverantörer, kreditgivare och eventuella delägare råkar också illa ut. Som kund och konsument drabbas man av fuskvaror och fuskjobb. I förlängningen snedvrids konkurrensförhållandena för framför allt småföretagare. Seriösa företagare slås ut när de försöker konkurrera med fifflare. Inom vissa branscher har de svårt att över huvud taget etablera sig. Enligt en SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av SHIO anser ungefär var tredje småföretagare inom handel, service, hantverk och byggnadsverksamhet att ekonomisk brottslighet är ett mycket stort eller ganska stort problem. Och för att få bukt med den kräver de en kombination av bl.a. tvingande åtgärder och upplysning. Sådana krav formulerades även vid SAF-kongressen 1980. När vi skulle tillsätta eko-kommissionen gick vi följaktligen också igenom de motioner som innehöll krav på ”åtgärder mot snedvridna konkurrensförhållanden”, ”effektivare uppbördssystem”, ”konkurrens på lika villkor” osv. Det som är speciellt med den ekonomiska brottsligheten är att den har både synliga och osynliga offer. Som direkt drabbad av ekonomiskt bedrägeri och oseriös affärsverksamhet anmäler jag naturligtvis brottet. Drabbad tillsammans med många andra — exempelvis i rollen som skattebetalåre — kan jag däremot inte peka ut någon brottsling eller anmäla något brott. Trots detta avstår varje inkomsttagare i genomsnitt 2 000 kr. per år till den lilla men kvalificerade grupp grova brottslingar som det i det här fallet handlar om. Det som därutöver gör eko-brotten något speciella är att de ofta kamoufleras inom annan, legal verksamhet — något som gör dem svåra att både upptäcka och utreda. Detta får dock inte leda till att vi ger upp och förklarar uppgiften oss övermäktig. I förlängningen skulle nämligen en sådan uppgivenhet bli förödande för människors rättsmedvetande — ja, för hela rättssamhället. När grova brott inte bestraffas uppfattas det till slut som en legitimering av både dessa och andra brott. Den som fifflar och fuskar, den som ägnar sig åt ekonomiska brott, gör det ju hela tiden på någon annans bekostnad. Vi som drabbas drabbas som enskilda arbetstagare, konsumenter eller något annat, som företagare eller som skattebetalare. Och det vi drabbas av är ekonomiska förluster, ökad skattebörda, sämre konkurrensvillkor, arbetslöshet. I förlängningen sätts dessutom hela vår samhällsmoral och hela vårt rättssamhälle i gungning. Vad bör då göras för att sådana här brott i högre grad skall upptäckas och beivras? 5 Den kamp som tidigare förts mot eko-brotten har ju inte kunnat vända utvecklingen. Visserligen har ett stort antal åtgärder satts in, men det samlade politiska greppet har saknats. I den proposition vi diskuterar i dag har vi från regeringens sida just därför valt att presentera ett samlat och samordnat program med åtgärder, samtidigt som vi lägger fast ett antal vägledande principer för det fortsatta arbetet. En hel del av de konkreta åtgärderna har redan förelagts riksdagen i särpropositioner och omsätts nu i praktisk politik; andra kommer att läggas fram senare. De principiella ståndpunkter som slås fast i propositionen är bl.a. följande: Oo Eko-brott skall så långt det är möjligt bekämpas med självsanerande åtgärder i stället för med lagstiftning och kontroll. o Generella kontrollåtgärder skall endast accepteras om det förekommer omfattande och allvarlig ekonomisk brottslighet. Oo Samhällets kontrollresurser skall inriktas på väsentligheter — inte detaljer. O Av största vikt är att eftersträva enkelhet både när det gäller det lagtekniska och när det gäller det administrativa. o Kraven på rättssäkerhet skall självfallet tillgodoses även när det gäller den här typen av brottslighet. Alla inser vi att en frivillig efterlevnad av regler är att föredra framför kontroller och sanktioner. När det gäller den ekonomiska brottsligheten krävs dock — precis som vid all annan brottslig verksamhet — en kombination av frivillig självsanering, social kontroll och tvingande insatser från samhällets sida. Eko-propositionen innehåller förslag som stöder både den frivilliga och den tvingande handlingslinjen. Propositionen sönderfaller också i ett antal konkreta förslag av vilka jag här endast skall nämna några; nämligen — att polisen får ökade resurser. Ytterligare 55 polismän sätts in i kampen mot eko-brotten. Därutöver får den även teknisk och administrativ förstärkning, — åklagarna blir fler, — domarna får utbildning på det här området, Dessutom skärps och kompletteras lagstiftningen i flera fall. Viktigt att betona är dock att det inte främst är nya lagar och förbud som krävs i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vad det huvudsakligen handlar om är i stället att verka för att redan gällande lagstiftning respekteras och efterlevs. Avslutningsvis vill jag gärna säga några ord om reaktionerna på propositionen och på det arbete som föregick den. Under det borgerliga regeringsinnehavet lade vi från socialdemokratiskt håll fram ett stort antal förslag som alla avsåg att hejda eko-brottsligheten. Förslagen avvisades regelmässigt av den borgerliga majoriteten i riksdagen. När vi socialdemokrater sedan återfick regeringsansvaret återkom vi i den här frågan. Vår utgångspunkt var enkel: Den som begår ekonomiska brott, som struntar i att göra rätt för sig och åsamkar andra människor ekonomisk skada, skall i fortsättningen tvingas räkna med att faktiskt också bli upptäckt och straffad. Redan på ett tidigt stadium utsattes dock framför allt eko-kommissionen, men självfallet också regeringen, för hårda angrepp från borgerligt håll för denna vår ambition. Kritikerna hävdade bl.a. - att kampen mot eko-brottsligheten skulle äventyra människors rättssäkerhet, — att kampen mot eko-brottsligheten skulle försvåra upptäckten och beivrandet av annan, traditionell brottslighet, - att vi från regeringens sida skulle högprioritera kampen mot ekobrottsligheten därför att den, enligt kritikerna, skulle vara att betrakta som brott mot staten. Medan vi samtidigt skulle lågprioritera alla andra brott, dvs. de brott kritikerna vill rubricera som brott mot enskilda. Om dessa minst sagt vilseledande påståenden skulle mycket kunna sägas, jag skall dock fatta mig kort. För det första: Från regeringens sida har vi klart deklarerat att rättssäkerheten självfallet inte skall sättas lägre för eko-brott än för andra brott. Så blir heller icke fallet med de förslag vi lagt och kommer att lägga fram. Onekligen är det dock i det här sammanhanget intressant att jämföra de borgerliga partiernas inställning till å ena sidan missbrukande och socialt utsatta ungdomar, å andra sidan smarta eko-brottslingar. Ungdomar som behöver vård och beslutsamma sociala insatser vill ni möta med kriminalisering och fängelsestraff — trots att bl.a. bevisproblemen enligt all juridisk expertis skulle bli mycket stora. När det gäller denna grupp känner ni ingen som helst oro inför de uppenbara rättssäkerhetsproblemen. Manschettbrottslingarna — med ofta goda ekonomiska resurser, social status och stora möjligheter att skaffa sig den allra bästa rättsliga expertis landet kan erbjuda — dessa vill ni däremot, i rättssäkerhetens namn, behandla med en omtanke och försiktighet som går långt utöver det vanliga. För det andra: För att klara kampen mot eko-brottsligheten vidtar vi nu en rad åtgärder för att åstadkomma en effektivare användning av de resurser vi redan har. På flera områden har vi dessutom lyckats få till stånd resursförstärkningar. Jämfört med vad vi har att sätta in i kampen mot den traditionella brottsligheten handlar det dock fortfarande om begränsade resurser. Framför allt sker ökningen inte på bekostnad av någon annan brottsbekämpning. Att hävda något annat är att försöka slå blå dunster i ögonen på folk. För det tredje — och sista: Eko-brottslighetens offer är de människor jag talade om i början; de enskilda medborgare som drabbas i egenskap av anställda, konsumenter, skattebetalare, företagare osv. Brotten är dessutom ofta av en sådan art och omfattning att de drabbar många människor. Detta vill de borgerliga kritikerna uppenbarligen räkna som en förmildrande omständighet. Det vill däremot inte regeringen.

Herr talman! I anslutning till det inledande anförandet av statsrådet Carlsson har vi anledning att med tillfredsställelse notera att det numera uppenbarligen finns förutsättningar för att i ett någorlunda avspänt tonläge diskutera det svåra och otvivelaktigt betydelsefulla problem som den ekonomiska brottsligheten utgör. Det har uppriktigt sagt varit litet tröttsamt att i en lång rad offentliga debatter få ta emot beskyllningar för att vilja slå vakt om skattebrottslingar. Nu har vi kommit in på det som diskussionen egentligen gäller, nämligen vilka metoder som skall användas. På några punkter är jag naturligtvis kritisk mot statsrådet Carlssons urval av fakta. Jag skall återkomma till det senare, men jag vill inledningsvis slå fast att en sådan här riktlinjeproposition självfallet har både föroch nackdelar. Vi har från oppositionens sida faktiskt uttryckt oss förhållandevis uppskattande om själva företeelsen i sig, men vi är medvetna om de problem som en riktlinjeproposition alltid för med sig. Den blir påfallande allmän. Den innehåller ett stort antal formuleringar som snarast är självklarheter — jag vill inte säga plattityder. Det väsentliga är ändå hur man i den praktiska lagstiftningen så småningom tolkar riktlinjerna, och det vet vi inte förrän de konkreta förslagen föreligger. Alla vill givetvis ha en snabbare och förenklad handläggning, och alla slår vakt om rättssäkerhetsvärdena. Men det fanns en ganska påfallande tendens i de yttranden från ett stort antal andra utskott som justitieutskottet, som huvudhandläggare av ärendet, fick ta emot. Flera av utskotten sade att propositionen var intressant men egentligen ger mycket litet konkret och att utskotten har att ta slutlig ställning till förslag som först så småningom läggs fram. Det betyder i sin tur att de riktlinjer som är formulerade faktiskt kan tolkas på olika sätt. Så har skett i några av motionerna. Det är en del av förklaringen till det förhållandevis stora antal reservationer som här föreligger med tanke på att oenigheten i själva verket är tämligen begränsad. Särskilt moderata samlingspartiet, men även de övriga oppositionspartierna i utskottet, har — för säkerhets skull — velat friskriva sig genom att inte utan vidare godta allmänt formulerade principer som vi inte med bestämdhet kan bedöma hur de i praktiken kommer att omsättas. Statsrådet Carlsson nämnde eko-kommissionens arbete. Det var en fascinerande uppgift att sitta som gisslan i denna kommission utan att egentligen ha möjlighet att lägga fram några egna ståndpunkter. Kommissionen hade fått en konstruktion som jag tror är ytterst olämplig. Jag förmodar att detta är sista gången som vi får anledning att i vart fall här i riksdagen tala om eko-kommissionens sammansättning. Jag vill därför anmäla att det för oppositionens del är en orimlig konstruktion att — i varje form av utredningsarbete — sitta med i en referensgrupp utan möjlighet att skriftligen formulera avvikande ståndpunkter. Det blir ett slags ”guilt by association”, och det kan icke godtas. Andra, representanter för t.ex. arbetsmarknadens organisationer, kan väl sitta i utredningars referensgrupper, men oppositionen och politiker i övrigt måste i alla sådana här sammanhang ha möjlighet att skriftligen framföra sina avvikande åsikter. Det var naturligtvis inte ointressant att följa eko-kommissionens arbete, och det gav en viss information. Men det ledde också till att det i de uppemot 30 betänkanden som kommissionen gav ut mycket ordentligt står angivet att kommissionen har haft en referensgrupp bestående av ett visst antal omnämnda ledamöter, bl.a. några oppositionspolitiker. Det sägs dock ingenting om huruvida dessa politiker ställer sig bakom de förslag som har framlagts. Det står heller inte att de inte ställer sig bakom förslagen, vilket hade varit det riktiga. Jag är övertygad om att vi efter motsättningarna på denna formella punkt, som är viktig, inte kommer att konfronteras med den typen av referensgrupper någon mer gång. Eko-kommissionen gjorde på många sätt ett intressant kartläggningsarbete och en bra insats, om man tar i betraktande den ytterst begränsade tid som man hade till sitt förfogande. Men det är inte heller någon tillfällighet att brådskan föranledde att man fick lov att förbigå många svåra frågor. Remissbehandlingen av de olika förslagen har också i mycket stor omfattning visat att förslagen, när de lades fram, inte var tillräckligt utredda. Sedan har de kompletterats under resans gång. Innehållet har vi ju redan haft anledning att ta ställning till i en fyra fem fall här i riksdagen, och fler kommer. Från utskottets sida kan vi över partigränserna med tillfredsställelse konstatera att det beträffande en central riktlinje, nämligen den som rör rättssäkerheten, föreligger enighet i utskottets skrivning. Enigheten har ett egenvärde i och för sig, och i det här fallet innebär den i praktiken att den oklarhet som skapades av eko-kommissionen genom diverse formuleringar — av vilka jag skall ta mig friheten att läsa in en till protokollet — har stramats uppi propositionen.

Jag är ganska övertygad om att vi nu har uppnått en enighet på den här punkten, och den terminologiska enigheten är faktiskt ganska betydelsefull. Börjar man genom diverse finter att lappa och laga i fråga om begrepp vilkas innebörd egentligen är klar för alla, hamnar man till slut i ett totalt moras. Den formulering som eko-kommissionen har blivit herostratiskt ryktbar för kanske bör finnas med i riksdagsprotokollet, eftersom man får förutse att det kommer att ha något längre överlevandetid än slutbetänkandet från kommissionen. Den lyder: ”Att en skyldig får gå fri och på det viset kan vålla ytterligare skada kan vara lika olyckligt som att en oskyldig blir dömd.” Det är denna terminologiska nyordning som i enighet har avvisats. Jag säger inte detta för att vrida om kniven i onödan utan för att notera att det offentliga samtalet i det här landet, trots att det är valår och trots att det på många sätt råder en något upprörd stämning, ofta kan leda till att vi så småningom jämkar ihop våra ståndpunkter. I den skrivning som utskottet är enig om — även oppositionen har alltså biträtt skrivningen — finns det naturligtvis formuleringar som vi inte till fullo delar, men i den stora huvudfrågan har vi nått en tillfredsställande lösning. Herr talman! Jag skall inte gå in på den långa raden av reservationer. Det kommer att bli utrymme för det i den följande debatten. Men jag skall erinra om att en av de riktlinjer som förekommer i majoritetsyttrandet är av central betydelse. I detta avseende har vi ännu inte fått regeringens slutgiltiga förslag — det gäller alltså eko-kommissionens ursprungliga förslag om näringstillstånd. Det finns nu lovande tendenser i propositionen och i de uttalanden som har gjorts från majoritetens — socialdemokraternas — sida av innebörden att man skall söka sig fram till en lösning som mera leder till en effektivisering av konkurskarantänen, dvs. näringsförbudskonstruktionen. Den skall vidgas, och man skall beakta det speciella utredningsarbete som är gjort. Där har vi alltså inte fått något besked, men man ser naturligtvis betydande svagheter i varje näringstillståndskonstruktion. Jag kan på den punkten egentligen bara säga att i det antal tunga reservationer som är gemensamt borgerliga spelar just detta moment en avgörande roll. Det kan redan nu från denna talarstol sägas att vid ett regeringsskifte kommer en proposition som är baserad på näringstillstånd och införande av skråsamhället icke att bli slutgiltigt antagen av en ny riksdag. Däremot kan jag väl tänka mig att det finns ett utrymme för betydande effektivisering och utbyggnad av näringsförbudsinstitutet. De gemensamma reservationerna rör framför allt den allmänna attityden till de många förslag och synpunkter som skissas i propositionen. Jag konstaterar således att under reservationen Utskottets allmänna överväganden uttalar oppositionen som sin uppfattning sammanfattningsvis, att utskottet inte kan finna att vad som mera allmänt anförs i propositionen kan läggas till grund för det fortsatta reformarbetet. Det är ett ganska svepande uttalande, som måste ses mot bakgrunden av att man ändå i realiteten måste reservera sitt ställningstagande till den tidpunkt då man får de konkreta förslagen, där jag redan har aviserat ett mycket påtagligt och beslutsamt motstånd, för den händelse näringstillståndsfrågan kommer att föras fram i stor stil på det sätt som eko-kommissionen önskade. Vi inom den borgerliga oppositionen har naturligtvis fått uppbära visserligen i och för sig vänligt formulerade men dock kritiska synpunkter från statsrådet för att vara ointresserade av dessa frågor. Jag vill då bara erinra om att vi ingalunda är ointresserade av dem men att vi på den tiden vi hade majoritet valde en annan lösning. Jag konstaterar att hela systemet med förstärkning på polissidan, med eko-rotlar osv., var något som verkligen fungerade under de borgerliga sex åren. Ett hundratal nya tjänster kom till, och organisationen anpassades. Däremot har man under senare år av statsfinansiella skäl — det är i och för sig lättbegripligt — inte ansett sig ha samma möjligheter. Regeringens satsning när det gäller polisresurserna på det här området har framför allt tagit sikte på att omfördela. Det är kanske ändå litet djärvt av statsrådet Carlsson att utgå ifrån att folk skall tro att det går att omdisponera polisresurser utan att det märks på de områden varifrån man tar resurserna. Tar man bort personal från utredningsverksamhet och övervakning, från trafikrotlar osv. och placerar om den till sådan här verksamhet, måste det märkas. Ett dilemma, klart uttryckt i propositionen, är ju att man i stort sett vill prioritera allting av det som människorna i allmänhet anser vara viktigt. Det går naturligtvis inte så lätt inom ramen för nära nog oförändrade resurser. Men här har vi alltså de statsfinansiella realiteterna att ta hänsyn till. Jag måste konstatera att det som justitieministern Geijer i ett inte alltför lyckligt ögonblick kallade för bagatellbrott för de enskilda människorna ingalunda är några bagatellbrott. Det är väsentligt att resurserna därvidlag i vart fall inte försvagas. Den låga uppklarningsprocent på inbrottssidan som vi har är ganska anmärkningsvärd. Där kanske jag i anslutning till vad statsrådet Carlsson sade skall påpeka att kopplingen till narkotikabrottsligheten är så uppenbar, att det för oss är svårbegripligt att man inte kan ta det steg som vi förordat, nämligen att kriminalisera även bruket av narkotika. Vi är övertygade om att en väsentlig faktor när det gäller att ändra på den besvärande brottslighetssituationen här i landet är att komma till rätta med drogmissbruket, eftersom det initierar annan brottslighet. IT övrigt vill jag säga att under den borgerliga perioden infördes konkurskarantänen och åtskilligt annat. Därför avvisar jag blankt förebråelsen att inte något skulle ha skett. När det gäller de praktiska åtgärderna har vi olika uppfattning. I och för sig kan man säga att våra ståndpunkter ganska kraftigt avviker från varandra. Men det råder inget tvivel om att vi delar den centrala bedömning som gjorts av majoriteten. Det framgår klart av utskottets skrivning att den ekonomiska brottsligheten som sådan är ett allvarligt samhällsproblem. Vi finner dock den jämförelse som gjorts mellan ett par miljarder å ena sidan och flera miljarder å den andra sidan vara irrelevant. För den enskilde är det ju trots allt ett väsentligt krav i ett civiliserat samhälle att den personliga rättstryggheten är någorlunda säkrad, och det är den icke nu. Vi kommer senare i dag att få anledning att diskutera frågan om polisens dimensionering. Vi ser med oro på den nedbantning som i det sammanhanget uppenbarligen är aviserad från socialdemokratiskt håll.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

Herr talman! Ekonomisk brottslighet är inte någon ny företeelse i vårt land. Det var dock först i mitten av 1970-talet som vi fick en mer allmän debatt kring denna brottslighet. Vi kan konstatera att några mer omfattande åtgärder för att stävja eko-brott vidtogs först i och med de centerledda regeringarna, varav den första tillträdde hösten 1976. Då fick brottsförebyggande rådet, BRÅ, i uppdrag att se över den organiserade och ekonomiska brottsligheten. BRÅ fick också i uppdrag att utföra en lagstiftningsöversyn. Rådet erhöll resurser för arbetet. Bl. a. anställdes kvalificerade jurister som skulle stå till rådets förfogande. Arbetet bedrevs enligt min uppfattning effektivt. Rådet har presenterat ett stort antal förslag som vanligen resulterat i lagstiftning. BRÅ:s arbete följer i huvudsak två linjer. Dels bedriver rådet en kvalificerad forskningsverksamhet för att klarlägga fakta och söka belägga och presentera orsakerna och mekanismerna kring den ekonomiska brottsligheten, dels arbetar rådet fram konkreta förslag till åtgärder för att stävja denna. Enligt centerpartiets uppfattning är det endast på det sättet vi kan nå framgång, om vi syftar till att på sikt komma till rätta med eko-brotten. Först när vi får kunskaper om omfattning, orsaker och bakomliggande faktorer kommer vi att kunna bekämpa eko-brott med varaktigt resultat. En annan grundläggande förutsättning för ett bra resultat är att arbetet bedrivs öppet och i nära samverkan med olika grupper och experter som var och en kan bidra med sina erfarenheter. Vi var på god väg att förverkliga detta genom arbetet inom BRÅ när den tillträdda socialdemokratiska regeringen avbröt verksamheten där. I stället tillsattes den s.k. ekokommissionen, vars uppgift var att föreslå effektiva åtgärder för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet och skatteflykt. Kommissionens arbete bedrevs uppenbarligen efter principen ”ensam är stark”. Till kommissionen knöts ett fåtal referensgrupper utan egentlig funktion. Referensgrupperna fick inte möjlighet att styra arbetet. De fick inte ens möjlighet att väcka förslag till kommissionen. De hade inte rätt att anföra särskilda synpunkter eller avge yttranden att fogas till kommissionens förslag. Det parlamentariska inflytandet lyser med sin frånvaro. Ekokommissionens arbete bedrevs alltså på regeringens uppdrag så att dess förslag saknar förankring både politiskt och hos de myndigheter eller intresseorganisationer vars arbete och funktioner kommer att påverkas om kommissionens arbete läggs till grund för den fortsatta verksamheten mot eko-brotten. All lagstiftning måste för att få avsedd effekt omfattas av någon form av acceptans hos en majoritet av människorna. Det råder en bred enighet om att åtgärder mot eko-brott, precis som insatser mot annan brottslig verksamhet, måste utgå från de grundläggande kraven på rättssäkerhet och hänsyn till vars och ens personliga integritet. Eko-kommissionen tar i sitt förslag inte tillbörlig hänsyn till dessa faktorer — något som klart framgår av remissinstansernas synpunkter. Regeringen har valt att bortse från detta. Det är anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrund av att kritiken ofta kommer från de myndigheter som har att tillämpa den nya lagstiftningen i praktiken. I stället för att börja med en grundläggande analys och inventering av problemkomplexet har kommissionen presenterat ett antal detaljförslag till lag och till organisationsförändringar. Helhetssynen saknas, vilket innebär att detaljförslagen inte kan sättas in i en fungerande helhet. Enligt centerpartiets uppfattning kan eko-kommissionens arbete inte läggas till grund för det fortsatta arbetet, vilket uppenbarligen även regeringen kommit till insikt om. Centerpartiet anser att den viktigaste och första insatsen måste vara en satsning på forskning om orsaker till och effekter av eko-brott. Forskningsinsatserna måste utgå från det självklara faktum att den dominerande andelen av näringsidkarna i landet tillhör gruppen seriösa företagare. Insatserna mot eko-brott får därför inte utformas så att de ytterligare försvårar för majoriteten av våra företagare att bedriva en sund företagsverksamhet. Samhällets kontrollinsatser måste utformas dels som en rent kontrollerande funktion, dels som en stödfunktion för upplysning och information till företagare. Det finns stor förståelse från näringslivets sida för effektivare kontrollinsatser. Vi bör ta fasta på detta. Det är ett exempel på att majoriteten av företagarna, precis som vi, vill bekämpa eko-brotten. Arbetet måste dock utgå från en samverkan mellan staten och företagen, främst näringslivets branschorganisationer. I dag råder ett konfrontationsklimat mellan staten och företagsverksamheten. Det beror främst på de beskyllningar om ekonomiska oegentligheter inom hela branscher som har förekommit. Vi måste bryta detta och åstadkomma en dialog mellan staten och näringslivet. I centermotionen med anledning av propositionen om riktlinjer mot ekonomisk brottslighet har vi pekat på detta.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

Herr talman! Inledningsvis avser jag att uppehålla mig kring ekokommissionen och dess arbete. En del av denna kommissions arbete har varit intressant, en del har varit okontroversiellt medan annat har orsakat en häftig debatt. Till skillnad mot vad som är brukligt i svenskt utredningsväsende engagerade sig ekokommissionens ledamöter och experter livligt i denna debatt. Delvis på grund av detta kom därför redan från början eko-kommissionens arbete att framstå som mycket starkt politiserat. Men redan under valrörelsen 1982 hade socialdemokraterna gått ut med vallöftet att driva ”kamp mot den ekonomiska brottsligheten”. När denna kamp nu skulle konkretiseras genom eko-kommissionens försorg blev många av förslagen sådana att det var självklart att många jurister och den politiska oppositionen kraftigt reagerade mot vad de ansåg vara illa genomarbetade förslag och ibland t.o.m. övergrepp mot rättssäkerheten. En grundläggande svaghet i eko-kommissionens hela arbete har varit att den saknade vederhäftiga analyser av den brottslighet som den hade till uppgift att försöka bekämpa. Därför var det omöjligt för kommissionen att föreslå adekvata åtgärder för att försöka komma till rätta med brister inom nuvarande lagstiftning. Ett studium av flera av kommissionens tunga förslag ger läsaren intrycket av att lagtexten färdigställdes före motiven och den bakomliggande analysen. Som en röd tråd i eko-kommissionens arbete går också en kritik av de sex borgerliga regeringsåren — att då inte gjordes tillräckligt för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Genom att framföra detta grundlösa påstående har man från socialdemokratiskt håll velat låta påskina att de borgerliga partierna skulle vara ovilliga att bekämpa den ekonomiska brottsligheten till skillnad mot annan brottslighet. Detta är självfallet inte sant. Det är inte målet att bekämpa den ekonomiska brottsligheten som folkpartiet har ifrågasatt. Det är en del av de medel som eko-kommissionen och sedan regeringen har föreslagit som vi inte har kunnat acceptera. Att vi i denna kritik nästan genomgående har haft stöd av remissinstanser med anknytning till rättsväsendet och i några sammanhang, när det gällt behandlingen av regeringens propositioner, också av lagrådet stärker oss självfallet i vår uppfattning att en del av de föreslagna åtgärderna har varit felaktiga eller direkt olämpliga. Det finns också anledning att erinra sig att det var först under 1970-talet som konsekvenserna av den ekonomiska brottsligheten över huvud taget började uppmärksammas. En kraftig förstärkning av polisens och åklagarnas resurser för att beivra denna brottslighet skedde också under de borgerliga regeringarna. Samtidigt genomfördes även skilda lagändringar, t.ex. i fråga om bevissäkringslagen och betalningssäkringslagen, i syfte att ge samhället mer adekvata hjälpmedel i brottsbekämpande syfte. Jag vill alltså med skärpa ta avstånd från de debattörer som i mer eller mindre klara ordalag försöker att få bl.a. oss i folkpartiet att framstå som de ekonomiska brottslingarnas beskyddare därför att vi inte omedelbart ställer upp på de åtgärder som socialdemokraterna har föreslagit. Parallellt med denna debatt förs också en diskussion om huruvida bruk av narkotika skall kriminaliseras eller inte. Med samma logik skulle vi kunna hävda det faktum att om inte socialdemokraterna vill kriminalisera narkotikabruket skulle det vara liktydigt med att de inte vill beivra narkotikabrottsligheten. Något sådant kommer vi självfallet aldrig att påstå. Lika självklart som det därför är för oss att i debatten slå fast att socialdemokratisk narkotikapolitik syftar till att utrota narkotikamissbruket, lika självklart hoppas jag det är för socialdemokraterna att utgå från och ta för givet att vi vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag vill upprepa att det är medlen och inte målet som det har rått olika meningar om. I vår kritik av eko-kommissionens och regeringens åtgärder för att bekämpa ekonomisk brottslighet har vi vid flera tillfällen hävdat att vi tycker att dessa åtgärder på skilda sätt har brutit mot rättssäkerheten. Vi menar att det är helt självklart att den ekonomiska brottsligheten i likhet med all annan brottslighet måste bekämpas inom ramen för vad vi anser acceptabelt i vårt rättssamhälle. Vi kan inte införa särskilda rättsordningar för olika typer av brott. Men brottsbekämpandet får heller inte ges en sådan utformning att oskyldiga människor på olika sätt blir drabbade. Det är bl.a. av detta skäl Nr 135 som vi bestämt avvisar tankarna på att införa näringstillstånd för alla Fredagen den företagare inom vissa branscher i syfte att komma åt det fåtal som bryter mot 3 maj 1985 lagarna. Det är vidare av samma skäl som vi har varit angelägna om att framhålla att bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten inte får ta sig sådana uttryck att den går ut över samhällets beivrande av annan brottslighet. Vid all brottsbekämpning försöker man på olika sätt att komma till rätta med orsakerna till brottet. Detta bör också prägla arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag är förvånad över att socialdemokraterna tillbakavisar den koppling som uppenbarligen finns mellan skattebrottsligheten och det höga skattetrycket i vårt land. När en företagare blir kriminell genom att avstå från att betala moms eller sociala avgifter, är det inte alltid för att därmed uppnå personlig vinning. Många gånger beror det på att vederbörande helt enkelt saknar tillgångar. Frestelsen att hålla företaget i gång genom att kortsiktigt underlåta att fullgöra sina skattskyldigheter kan bli stor för en skuldtyngd företagare. Det höga skattetrycket är emellertid ingen ursäkt för att han blir kriminell, men kanske en förklaring. Jag ser också ett klart samband mellan vår synnerligen komplicerade skattelagstiftning och riskerna att man mer eller mindre mot sitt vetande begår överträdelser mot dessa regler. I dag är det besvärligt för en normal inkomsttagare att själv kunna beräkna sin skatt. För en småföretagare är problemet ännu större. Det är helt enkelt lätt att begå brott utan egentligt uppsåt. Av brottsbekämpande skäl finns det därför all anledning att förenkla våra lagar och regler. I den fortsatta forskning kring den ekonomiska brottsligheten som samhället måste bedriva bör dessa frågor ges en central ställning. Herr talman! Till utskottsmajoritetens betänkande är fogat ett stort antal reservationer. Flertalet av dessa reservationer är gemensamma för tre borgerliga partierna. Av detta kan man dra slutsatsen att det råder en uppenbar ideologisk motsättning om hur den ekonomiska brottsligheten bör och skall bekämpas. Jag vågar påstå att skillnaderna mellan utskottsmajori teten och reservanterna är mindre än vad skillnaden är mellan regeringens proposition och utskottsminoritetens skrivningar. Om man ser beredningsgången alltifrån eko-kommissionens förslag till regeringens proposition finner man, vill jag hävda, att socialdemokraternas politik successivt har blivit alltmer nyanserad. Detta ser jag självfallet som positivt och också som ett uttryck för att socialdemokraterna i justitieutskottet betraktar frågan om den ekonomiska brottsligheten på ett mera sakligt sätt än vad kanske deras partivänner och propagandörer ibland har frestats att göra. Intensiteten i den debatt som har föregått beredningen av regeringens proposition har tveklöst varit mycket kraftig. Jag har tidigare varit inne på detta. Det finns anledning att fundera över om debatten alltid har gällt frågan om den ekonomiska brottsligheten eller om den inte ibland har kommit att gälla vem som skall ha makten över näringslivet. Detta är i så fall ytterst beklagligt. Självfallet så vinner diskussionen på att den förs med hederlighet 15 och öppenhet så att företeelserna ges rätta benämningar och förslagen motiveras av de verkliga skälen. Beteckningen rättsstat kan användas som ett betydelsefullt honnörsord i många sammanhang. Det är med glädje som jag konstaterar att det under riksdagsbehandlingen av det ärende som vi nu har att ta ställning till har etablerats en inte obetydlig enighet om definitionerna av begreppet rättssäkerhet. Det är tråkigt att denna definition inte återspeglas i de skilda förslag i olika propositioner som regeringen lagt fram på grundval av eko-kommissionens arbete. Detta har givit folkpartiet anledning att föra fram kritik i motioner och reservationer under riksdagsbehandlingen av dessa olika ärenden. Jag ser också en risk att trots den uppnådda enigheten kring rättssäkerhetens grundvalar, så kommer socialdemokraterna att fortsätta att effektivisera samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten genom ett regelsystem som delvis ligger intill gränsen för vad som kan anses vara godtagbart. Exempel på att så har skett saknas inte. Bevissäkringslagen och betalningssäkringslagen har kommit att tillämpas på ett vis som inte var avsett när de infördes. Lagen mot skatteflykt har efter regeringsskiftet kommit att ändras till att bli oacceptabel från rättssäkerhetssynpunkt. Och nyligen försökte regeringen i sin proposition om förenklad självdeklaration införa kontrollregler som till sin karaktär låg nära det totala kontrollsamhällets regler. Herr talman! Jag vill avslutningsvis framhålla att det ligger en stor fara i att rättsutvecklingen sker i ett debattklimat som präglas av ideologiskt färgade överord, och där de verkliga skälen för föreslagna åtgärder kanske skyms. Risken för en olycklig utveckling är särskilt påtaglig om den politiska opinionen i ett sådant debattklimat så att säga stegvis tvingas att genomföra ingripande och integritetskränkande åtgärder som den ena efter den andra mer eller mindre omärkligt avlägsnar oss från den samhällsordning vi alla önskar ha. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,4, 6, 7,9, 10, 11, 12 och 13.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det först under 1970-talet blev aktuellt, i varje fall i någon större utsträckning, att föreslå åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Innan dess hade s.k. eko-brottslingar härjat ganska fritt, och det sker förvisso i hög grad fortfarande. Däri ligger också en del av anledningen till att just denna typ av brottslighet har kommit att få så stor ekonomisk omfattning. Den egentliga förutsättningen för ekonomisk brottslighet ligger i själva verket i det kapitalistiska systemet. Det är nämligen, enligt vår mening, inom ramen för den bestående samhällsordningen som en fullt legal ekonomisk brottslighet äger rum. Den brottsliga gärningen består i att det kapitalägande fåtalet systematiskt suger ut folkflertalet i jakt på profiter. Systemet som sådant understödjes såväl av skatteregler som av möjligheterna för kapitalisterna att avgränsa förmögenheter, som de betecknar som privata, från den av dem bedrivna verksamheten. Det här är en ordning som inte kan accepteras och som effektivt förebyggs genom införandet av en annan samhällsordning. Jag skall inte gå in på några analyser av de olika utredningar som har gjorts beträffande den ekonomiska brottslighetens omfattning, utan jag nöjer mig med att konstatera att den ekonomiska brottsligheten berövar, eller undanhåller, samhället ca 20 miljarder kronor årligen i skatt. Till detta skall sedan läggas att omfattningen även återverkar på andra företag, banker och olika typer av kreditinstitut. Sammantaget kan omfattningen bli betydligt större med dessa faktorer inräknade. Omfattningen på detta område är dessutom mångdubbelt större än exempelvis omfattningen av det vanliga s.k. småtjuveriet. Den ekonomiska brottsligheten drabbar ju som regel samhället, och i de flesta fall handlar det om någon typ av undandragande av skatter eller avgifter. Under en rad av år har vänsterpartiet kommunisterna rest krav på åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Vi har gjort det i motioner, där vi i punktform har lagt fram konkreta förslag. Dessa har senare i huvudsak, på ett eller annat sätt, beaktats av kommissionen mot ekonomisk brottslighet eller i regeringspropositionen. Dock kvarstår förslag som vi har lagt fram i en motion i anslutning till den aktuella propositionen. Vi är överens med regeringen om att det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder. Men vi har den uppfattningen att regeringens åtgärder i några fall inte når upp till den uttalade viljeinriktningen. Det gäller synen på den ekonomiska brottsligheten som företeelse, det gäller också att vi anser att förslag saknas med detta som utgångspunkt. Innehållet i en del konkreta förslag anser vi vara för utslätat. Jag skall senare återkomma till detta. Regeringen har lagt fram en proposition som anger en viljeinriktning beträffande vad man har för avsikt att komma med för förslag till åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det är inget fel, anser jag, att låta riksdagen ta ställning till ett program mot ekonomisk brottslighet. De borgerliga partierna har kritiserat metoden. Men sanningen är säkert den att de är motståndare till förslagen i sak och därför kritiserar metoden. För vpk:s del ansluter vi oss i många stycken till programmet, eftersom det i stort tar upp förslagen från eko-kommissionen, vilken i sin tur — som jag förut har sagt — har tagit upp huvudparten av våra tidigare framlagda förslag. Men vi anser att det i propositionen saknas en analys, som kopplar den ekonomiska brottsligheten till det samhällssystem vi har. Man nöjer sig i propositionen med att acceptera förhållandena i sak och föreslår åtgärder inom ramen för det absolut oundgängliga. Den systemkritik som vpk anser borde ha ingått i propositionen gäller den absoluta koppling som finns mellan ekonomisk brottslighet i sig och legal näringsverksamhet. Den ekonomiska brottsligheten är ju både förbunden med och beroende av s.k. legal näringsverksamhet. Finansieringen av den ekonomiska brottsligheten utgörs i huvudsak av kapital från den s.k. vita näringsverksamheten. Av det skälet är det inte möjligt att hindra denna typ av brottslighet inom ramen för vårt ekonomiska system. Men, herr talman, detta får inte för den skull vara ett hinder för att sätta in kraftfulla åtgärder mot denna samhällsfientliga verksamhet. Inte nog med att den ii sig undandrar samhället medel för omfördelning, den skadar genom sin karaktär vanliga människors syn på samhällssolidaritet. Det är inte svårt att förstå att vanliga människor reagerar negativt när de upplever hur deras deklarationer och eventuella avdrag lusläses samtidigt som de kan konstatera att en del genom olika manipulationer lyckas klara sig från hundratusentals, jat.o.m. miljontals kronor, endast genom att utnyttja i och för sig legala metoder för skattesmitning. Det har i debatten om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten förts fram argumentet att dessa hotar rättssäkerheten. Det är i det fallet i huvudsak borgerliga debattörer och representanter för näringslivet som anfört detta skäl. De utgår från en konservativ och reaktionär ståndpunkt om vad som skall anses som rättssäkerhet. De framhärdar i det gamla traditionella rättssäkerhetsbegreppet som uteslutande betonar lagöverträdarens rättigheter. Att det förhåller sig på det sättet är i och för sig ingen slump. Det faller tillbaka på den syn som präglade samhället under andra hälften av 1700-talet, då detta begrepp formades. Det var ett begrepp som mest avsåg att skydda den starkare gentemot den många gånger grymma staten. För de svagare fanns vid denna tid inte heller någon egentlig rättssäkerhet. De borgerliga partierna och deras företrädare i näringslivet har kvar denna utgångspunkt när de attackerar våra och eko-kommissionens förslag till åtgärder mot den moderna ekonomiska brottsligheten. Utan tvivel har samhället genomgått stora förändringar sedan rättssäkerhetsbegreppet formades, men motståndarna vägrar att medge sådana förändringar att även de svaga ges verkliga rättigheter. De vill att dessa rättigheter fortfarande endast skall tillhöra överklassen, de starkare, i ekonomisk mening. För vår del ställer vi upp på eko-kommissionens resonemang om en modernare syn på rättssäkerheten. Där för man ett resonemang som innebär att rättssäkerhet också är att inte behöva utsättas för brott. Ett rättssäkert samhälle är i denna mening ett samhälle där man effektivt skyddar medborgarna mot brott. Detta nya sätt att bedöma frågan om rättssäkerhet tror jag också är nödvändigt om man har viljan att förgöra det ”onda” och skydda det ”goda”. Det är också nödvändigt om man i dagens samhälle vill vidta åtgärder som på allvar försvårar ekonomisk brottslighet. Utan att på något sätt förringa det traditionella begreppets betydelse måste man ändå inse att det i viss utsträckning står i vägen för den modernare synen som i väsentligt högre grad än den traditionella tillvaratar folkflertalets intresse av rättssäkerhet. De borgerliga partierna tar i sin direkta ovilja mot åtgärder som på ett mer genomgripande sätt försvårar ekonomisk brottslighet ofta just rättssäkerhetsbegreppet till intäkt för att inte göra nödvändiga ingrepp. Men de är inte konsekventa. När det gäller åtgärder mot narkotikabrottsligheten har samma partier accepterat och företrätt insatser som de motsätter sig när det gäller åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Orsaken härtill skall jag inte gå in på, men nog ligger det nära till hands att tro att de inte ser så allvarligt på ekonomisk brottslighet som på narkotikabrottslighet. Närheten mellan näringsverksamhet och ekonomisk brottslighet kan ju vara ett av skälen. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet, vars förslag ligger till grund för regeringspropositionen, utförde i många stycken ett gott arbete. Kritik kan dock anföras mot att de avgivna förslagen i flera fall inte är tillräckligt långtgående. Den återhållsamhet som karakteriserar förslagen till åtgärder kan antas ha sin grund i följande förhållanden. För det första präglades den ideologiska utgångspunkten av mycket stor hänsyn till den typ av näringsverksamhet som nu finns och den näringsfrihet som påstås föreligga. För det andra medverkade i referensgruppen företrädare för de borgerliga och för näringslivsintressen, och från dem riktades negativ kritik mot de flesta av kommissionens förslag till lösningar. Detta medförde inte sällan att kommissionen backade från en kanske redan för låg ambitionsnivå; i syfte att nå en så stor enighet som möjligt, kan man tänka. Det skall dock sägas att kommissionen långt ifrån föll till föga för alla motförslag eller uppmjukande synpunkter. Om så hade varit fallet, hade regeringen inte heller haft något större underlag för propositionen. Det kan vidare fastslås att även regeringen har tagit intryck av remissvar från de organisationer som i mångt och mycket eftersträvar oreglerade förhållanden inom näringslivet, i vart fall vad gäller den egna verksamheten. Regeringen har alltså backat ytterligare på en rad punkter där kommissionen redan hade slätat ut förslagen. Åtgärderna i kampen mot ekonomisk brottslighet bör enligt vår syn inriktas på olika avsnitt. Det kanske viktigaste av dessa är de förebyggande åtgärderna. Ett exempel på sådana åtgärder är att man stryper åtkomligheten av krediter. Finansieringen av den ekonomiska brottsligheten utgörs i huvudsak av kapital från den s.k. vita näringsverksamheten. Detta medför att åtgärder som bidrar till att minska tillgången på kapital och krediter rimligen också resulterar i minskade möjligheter för utövning av ekonomisk brottslighet. Detta kan åstadkommas bl.a. genom att samhället skaffar sig kontroll över kreditgivningen. En grundförutsättning borde vara att det vid varje tillfälle då kredit skall ges också skall verifieras till vad den skall nyttjas och även att den binds på ett sådant sätt att den inte går att lösgöra för andra ändamål än det avsedda. Det måste åligga banker och kreditinstitut att göra sådana kontroller. Vidare måste man i varje sammanhang där statliga eller kommunala näringseller kreditpolitiska åtgärder föreslås beakta dessas effekter på den ekonomiska brottsligheten. Jag kan inom parentes nämna att vi i princip inte är positivt inställda till selektiva statliga eller kommunala bidrag till den privata företagsamheten. Men där statligt eller kommunalt stöd till företag kommer i fråga skall detta kontrolleras väsentligt hårdare än nu. Att detta behövs visar också de miljoner som kom Tjörnbrödernas s.k. varvsoch shippingkoncern till del. Denna var som bekant uppspaltad på ett femtiotal olika bolag, bl.a. med säte i s.k. skatteparadis. Att sådana stöd som i det fallet utgick kan förekomma tyder på alltför låg kontroll och prioritering av vad medlen skall användas till. Det finns, enligt vpk:s mening, också skäl att lämplighetspröva personer och företag på olika sätt. Det gäller t.ex. personer som vill köpa hyresoch kontorsfastigheter. En sådan prövning bör ha minst samma skärpa som vad som är fallet vid köp av bl.a. jordbruksfastigheter. Andra åtgärder i samma riktning är etableringskontroll resp. näringstillstånd. Till detta återkommer jag strax. Låt mig först bara konstatera att regeringen i propositionen drar upp riktlinjer för det framtida arbetet. Jag skall inte i min genomgång ta upp alla dessa till granskning — detta får anstå till dess att konkreta förslag till åtgärder framläggs för riksdagen. Men jag anser att det finns skäl att nu peka på några viktiga åtgärdsförslag som kommer att behandlas i ett senare sammanhang. I eko-kommissionens förslag till s.k. näringstillstånd förs framför allt tre kriterier fram som ett tänkt näringstillstånd bör innehålla. I propositionen redovisas att dessa förslag skall bedömas tillsammans med näringsförbudskommitténs betänkande. Det kan finnas skäl till ett sådant övervägande, men endast under förutsättning att förslagen tillsammans medför att verkliga ingrepp görs för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Tyvärr, må man väl säga, visar de båda utredningsförslagen, vart för sig, alltför stora hänsyn till näringslivets företrädares ovilja att reglera dessa ting. Vad eko-kommissionens förslag beträffar reses enligt vpk:s mening inte heller tillräckliga krav på ekonomiska garantier, grundläggande kunskaper för dem som vill starta företag eller kriterier som skall ligga till grund för vandelsprövningen. Likaså har flera branscher utelämnats i förslaget, branscher som borde ha medtagits med anledning av att det förekommer omfattande ekonomisk brottslighet inom dessa. I propositionen redogörs också för eko-kommissionens förslag att utreda kreditgivningen i samband med ekonomisk brottslighet. Jag anser att det är en riktig åtgärd, och skälen härför har jag redan tidigare varit inne på. Låt bara inte utredningen ta alltför stor hänsyn till de nu rådande förhållandena, utan låt den arbeta förutsättningslöst med en inriktan på att verkligen komma till rätta med de problem som finns. Här är det nödvändigt att beakta att samhällsmässigt viktiga kreditgivningar erhåller företräde, dvs. att krediter till produktiva investeringar äger företräde samt att krediter för spekulation hindras. Genom sådana åtgärder borde nämligen kreditmarknaden genomgå en sådan sanering att ekonomisk brottslighet till viss del utmönstras. Låt mig slutligen ta upp några punkter där vi inom vpk anser det angeläget att åtgärder vidtas som i sig är enkla men verkningsfulla. Den första gäller frågan om namnkarantän. I samband med s.k. företagsslakter av vinstbolagskaraktär har man för döljandet av transaktioner laborerat med täta namnbyten på aktiebolag. Bl.a. har man på det viset kunnat bevara ett inarbetat företagsnamn för framtida behov fastän själva ”inkråmet” satts i konkurs. Teknologin som sådan finns väl beskriven i bl.a. Pockettidningen R. Åtgärder av den här typen skulle i sin tur kunna försvåras om den registrerande myndigheten, i det här fallet patentoch registreringsverket, hade regler om namnkarantän. I dagens läge kan namnbyten i praktiken göras i stort sett momentant med ekonomiska överflyttningar. Men om man tänker sig att ett ledigt namn skulle hållas i karantän en viss tid, exempelvis ett halvår, skulle åtminstone den döljande åtgärden mista sin verkan. Karantän av det slaget stör ju inte heller normala överlåtelser av ett helt företag. Den kritik som utskottet anfört mot detta kan vi inte ansluta oss till, då vi anser att det mera är fråga om undanflykter än om vilja att på ett enkelt sätt skapa regler för att försvåra ekonomisk brottslighet. Den andra punkten gäller frågan om registreringsverksamhet. Även vad den verksamheten anbelangar finns skäl till förändringar. Ett förslag, som dock av regeringen ansågs som alltför långtgående, har tidigare utarbetats inom BRÅ. De rutiner som gäller har varit i bruk i ett antal år. Där föreskrivs skyldighet för bolagsstyrelse att årligen till patentoch registreringsverket anmäla vilka som sitter i bolagsstyrelsen. Erfarenheterna efter dessa år visar att dessa uppgifter inte ens utnyttjas på rationellt sätt. Härigenom mister man möjligheten att få en bättre överblick över vilka som för tillfället är registrerade i bolagsstyrelsen. Det lär vara omöjligt att söka på person och därigenom erhålla en någorlunda aktuell förteckning över vilka styrelser personen i fråga sitter i. Oavsett detta anser vi i vpk att det längre gående alternativet som BRÅ framlade är att föredra. I det förra är det hela tiden myndigheten som måste svara för att registret är så aktuellt som möjligt. Vid uraktlåtenhet att inlämna styrelseuppgift, vilket är vanligt bland dem som har skumma avsikter, måste patentoch registreringsverket då påtala att anmälan inte inkommit och vid vite inkräva en sådan. Vi menar att denna omväg är oacceptabel. Genom att tvinga bolagsstyrelsen att anmäla så fort en förändring har kommit till stånd och genom att så länge sådan inte inkommit den registrering som finns gäller, uppnår man den fördelen att det är bolaget och inte patentoch registreringsverket som har intresse av att bevaka omregistrering. Om man vidare inför en regel om solidariskt betalningsansvar jämte bolaget för förpliktelser som uppkommit, ligger det helt i den avträdande styrelseledamotens intresse att sådan anmälan kommer in när en förändring har skett. Ett sådant förfarande kan heller knappast ge upphov till några problem för s.k. seriösa näringsidkare. Herr talman! Jag har här gjort en genomgång av de ideologiska och rättsliga utgångspunkterna för kampen mot ekonomisk brottslighet. Vill man på ett verkningsfullt sätt motarbeta denna företeelse, får man utgå från vilka skador som uppträder och vilka som skadas och utifrån detta föreslå åtgärder. För vår del ser vi denna verksamhet som skadlig mot ett samhälle med solidariska förtecken, ett samhälle som bygger på varje människas värde och inte ett fåtals hänsynslösa profiterande på dessa människor.

Herr talman! Det går en mycket klar partipolitisk skiljelinje mellan socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna när det gäller såväl viljan som orken att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Så var det under de borgerliga majoritetsåren här i kammaren, i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Så är det också nu — det kan man se i det betänkande, nr 28 från justitieutskottet, som vi diskuterar. Inför dagens debatt har jag sett på riksdagens behandling av olika regeringsförslag och motionsyrkanden om åtgärder mot eko-brott, alltifrån riksmötet 1979/80 fram till i dag. Inte i ett enda avgörande har jag funnit att moderaterna, centerpartisterna eller folkpartisterna har velat gå längre eller satsa mera mot ekonomins brottslingar än vi socialdemokrater har önskat. I samtliga avgöranden där det har rått delade meningar — och det har varit många genom åren — har de borgerliga partierna motsatt sig våra krav och röstat ned dem när de haft majoritet. Jag skall göra en belysande jämförelse. Till riksmötet 1979/80 avlämnade vi socialdemokrater en partimotion — nr 1120—-om den ekonomiska brottsligheten, med ett stort antal åtgärdskrav. Det tog drygt ett år att behandla den motionen. I det digra justitieutskottsbetänkandet — nr 21 riksmötesåret 1980/81 — hade vi tvingats reservera oss mot den dåvarande borgerliga utskottsmajoritetens mening på 15 punkter — det var precis lika många reservationer som de borgerliga nu har funnit anledning avge i anslutning till det utskottsbetänkande vi behandlar i dag. Men det finns en mycket klar skillnad. Vid behandlingen under riksmötet 1979/80 krävde vi socialdemokrater i de 15 reservationerna åtgärder som de borgerliga motsatte sig. Vi förlorade i omröstningarna, eftersom riksdagen på den tiden hade borgerlig majoritet. Också i det nu aktuella betänkandet finns som sagt 15 reservationer, men de har en annan målsättning. I dem motsätter man sig i flertalet fall åtgärder som den nuvarande socialdemokratiska utskottsmajoriteten vill genomföra. Där går den partipolitiska skiljelinjen i synen på och viljan att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Mycket talar för att utskottets förslag om en stund vinner majoritet i riksdagen. Då ges klartecken för de åtgärdsförslag mot eko-brottsligheten som vi inte lyckades få igenom 1980/81. Vi har förlorat fem års kamp mot eko-brottslingarna. Men nu kan vi, tack vare att det är en annan riksdagsmajoritet, lägga fast de riktlinjer som regeringen har presenterat. Regeringsförslaget i proposition 32 tar upp de flesta av de förslag som kommissionen mot ekonomisk brottslighet, den s.k. eko-kommissionen, presenterade våren 1984, efter 14 månaders arbete. Några av kommissionsförslagen har redan behandlats här i kammaren, andra har regeringen expedierat till myndigheter och organisationer, och ett förslag — förslaget om näringstillstånd — håller på att slutbehandlas av regeringen. Förslaget om bulvanlag skall utredas ytterligare. Detta är facit av det arbete som utförts av eko-kommissionen, den kommission som under sitt drygt årslånga arbete bespottades, hånades och förtalades nästan varje dag av borgerliga politiker, borgerlig press, vissa näringslivsföreträdare och andra. Regeringen har så gott som genomgående följt förslagen från kommissionen. Några av förslagen, bl.a. om revisors medverkan och om kontroll av rådgivare, har redan behandlats av riksdagen. Behandlingen har följt känt mönster: de borgerliga har kämpat för avslag, socialdemokraterna för bifall. Och bifallsförslagen har vunnit. Jag har många gånger under de drygt sju år jag har varit engagerad i arbetet mot eko-brottsligheten förvånats över att inte moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna har varit lika ivriga när det gällt att bekämpa eko-brottsligheten som när det gällt att ta upp kampen mot den s.k. traditionella brottsligheten. Ännu större är min förvåning över att de flesta av näringslivets organisationer genom alla år har motsatt sig de kraftfulla åtgärder mot eko-brotten som aktualiserats. De förslag som vi nu behandlar är åtgärder som skall ge stöd för den seriösa näringsverksamheten. I arbetet för att försöka stoppa ekonomins brottslingar borde väl Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet, SHIO och andra näringslivsorganisationer kämpa skuldra vid skuldra tillsammans med oss socialdemokrater. Men inte så. Motståndet mot aktualiserade förslag till åtgärder har varit lika starkt inom näringslivsorganisationerna som inom de borgerliga partierna. I eko-kommissionen inledde vi vårt arbete med att bjuda in ett stort antal myndigheter och organisationer, bl.a. arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer, till hearings. Jag minns tydligt hur både myndighetsfolk, som kämpade med eko-brottsligheten, och näringslivsrepresentanter, som plågades av den, vädjade till oss att göra vårt allra yttersta. Många sade: Ta till etableringskontroll, satsa ökade resurser, ta till ny lagstiftning eller gör vad som helst, men försök att åstadkomma åtgärder! Man berättade om hur hopplöst det var att vara seriös företagare och försöka konkurrera med fifflare och brottslingar som struntade i att betala skatter och avgifter, fuskade med samhällsstöd, systematiskt satte företag i konkurs m.m. Nu finns det branschorganisationer som har vägrat att ställa in sig i SAF:s, Industriförbundets och SHIO:s led. De har gjort gemensam sak med LO och TCO och i sina remissyttranden sagt ja till kommissionens förslag. Den svarta vardagsverkligheten har varit vägledande för deras agerande. Justitieutskottet har beslutat föreslå riksdagen att godkänna de riktlinjer för kampen mot den ekonomiska brottsligheten som regeringen har presenterat. Om riksdagen följer justitieutskottets förslag, har regeringen fått besked om vad riksdagens majoritet tycker om de presenterade förslagen — och även om vad minoriteten tycker. När det gäller regeringens förslag till riktlinjer har det väckts ett antal motioner, de flesta borgerliga. Tolv av yrkandena i dessa motioner har vid utskottsbehandlingen övergivits av de borgerliga, men ändå har 15 reservationer formulerats mot utskottets förslag. Jag skall kommentera några av dem. Hans Göran Franck och Göran Magnusson kommer att ge synpunkter på övriga reservationer. Den första reservationen har rubriksatts Utskottets allmänna överväganden. I denna varnar de borgerliga ledamöterna i utskottet för de följder som de anser att regeringens förslag kan få. Jag skall ge några exempel och ställa frågor i anslutning till dem. 1. Förslagen kan leda till avsteg från våra grundläggande civilrättsliga och näringsrättsliga principer, påstår de borgerliga. Jag frågar Lennart Blom: Vilka förslag skulle medföra sådana avsteg? Jag vore tacksam för exempel. 2. Det sägs i reservationen att dylika avsteg ”skulle kunna inverka menligt på det svenska näringslivets effektivitet”. Jag frågar Gunilla André: På vad sätt utgör de nu aktuella åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten ett hot mot effektiviteten i svenskt näringsliv? Eller vad menar ni med formuleringen? 3. De borgerliga säger att de föreslagna åtgärderna inte bara kan leda till ”djupgående förändringar av näringslivet”, utan också medföra ”förändringar av annat slag som inte är godtagbara i ett demokratiskt samhälle”. Det låter allvarligt. Jag frågar Hans Petersson i Röstånga: Vilket förslag till riktlinjer mot den ekonomiska brottsligheten utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle? Jag vore tacksam för åtminstone något exempel. Mycket intressant i reservation 1 är också avsnittet där reservanterna argumenterar för förändringar av vårt skatteoch avgiftssystem. De säger att vi måste få en beskattning som upplevs ”som rättvis av de skattskyldiga”. Jag frågar Lennart Blom, Gunilla André och Hans Petersson: Kan ni tala om för kammaren hur en skatt eller avgift skall utformas för att ”upplevas som rättvis” av dem som inte betalar några skatter eller avgifter? Det är mot dem som förslagen riktar sig — inte mot de seriösa skattebetalarna. Jag avvaktar med stor spänning era svar. Resonemanget om skatter återkommer i reservation 2. I denna argumenterar moderaterna och folkpartisten i utskottet för att skattetrycket bör sänkas — då skulle tydligen ekonomins brottslingar bli seriösa igen. Så har man alltid sagt. Men skatteundandragande hade vi också i slutet på 1940-talet, när skattesystemet var mycket enkelt och skattenivån otroligt låg. På den tiden uppskattade den dåvarande finansministern Ernst Wigforss att ungefär 2 miljarder kronor årligen undandrogs beskattning. Det var efter dåtida värden ännu mer än dagens beräknade undandragande på 12-14 miljarder. Det intressanta i denna fråga är att centerpartisterna har särat ut sig från den borgerliga gemenskapen och i en egen reservation — nr 3 — medger att ”den svenska regleringen i fråga om företagsbeskattning vid en internationell jämförelse framstår som mycket förmånlig”. Vad tycker Lennart Blom om den beskrivningen? Vi delar den mening centerpartisterna framför om skattenivåns roll för den ekonomiska brottsligheten. Men så har man, likt moderaterna och folkpartisten i utskottet, skrivit en strof mot det lämnade regeringsförslaget om förenklad löntagardeklaration som är svårbegriplig. Man påstår att den förenklingen ”får olyckliga fördelningspolitiska följder”. Centerpartisterna har också lagt till ”olyckliga — — — samhällsekonomiska följder”. Det verkar vara argumentnöd, tycker jag. Reservation 5 har jag svårt att förstå innebörden i. Där säger moderaterna - som är ensamma reservanter — att ingripande kontroller mot ekobrottslighet endast bör få ske då misstanke om brott föreligger. Vad skulle en sådan begränsning få för följder exempelvis när det gäller riksskatteverkets kontrollaktioner? 1982 genomförde verket 11 635 sådana revisioner och kontroller. De gav nära 670 milj.kr. Visst var det ingripande kontroller, men inte misstänkte man brott innan man gjorde kontrollen. Oklar är också formuleringen i den borgerliga reservationen enligt vilken ”de kontrollpolitiska övervägandena i första hand måste gälla frågan huruvida regleringar av kontrollerande karaktär verkligen behövs”. Det står faktiskt så i reservationen. Det står även att starka skäl talar för att man ”begränsar antalet regler som syftar till olika kontroller”. Det hela är svårbegripligt. Jag avstår från att begära någon förklaring. Under den blygsamma rubriken Självsanering varnar moderaterna i reservation 8 för en utveckling som innebär att grupper av enskilda tar på sig uppgifter när det gäller normbildning och kontroll som reservanterna anser bör förbehållas rättsväsendets myndigheter. Det står i reservationen att det ”inte anses förenligt med förevarande riktlinje att t.ex. en facklig organisation utnyttjar situationen till att främja egna fackliga intressen”. Utskottets majoritet anser att självsanerande åtgärder kan vara en metod som i många avseenden är överlägsen överordnad samhällelig normbildning och kontroll. Det är inte heller något för vår rättsordning främmande inslag som regeringen beskrivit och utskottet sagt ja till men som moderaterna nu reagerar mot. De borgerliga protesterar i reservation 9 mot tankarna på att det straffrättsliga systemet skulle ersättas med möjligheter att använda t.ex. skadestånd, vitesföreläggande, regler om betalningsansvar och olika avgiftssystem som kontrolloch sanktionsåtgärder mot ekonomisk brottslighet. Vi har från utskottsmajoriteten påmint om att det länge har varit en allmän grundsats inom kriminalpolitiken att det straffrättsliga systemet bör begränsas och användas mot gärningar som är klart straffvärda. Lagutskottet har också i sitt yttrande sagt att andra sanktioner än straff ”kan ge en drabbad part ett bättre skydd än en straffsanktion”. Utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. I reservation 12 följer de borgerliga upp kraven i centermotion 95 och i den moderata motionen 96 om åtgärder för en effektivare uppbörd av skatter och avgifter. I betänkandet redovisar vi hur en rad åtgärder har vidtagits efter 1982 i just det syfte motionärerna aktualiserar. Andra förslag är på gång. Något ytterligare påpekande för regeringen behövs inte. I reservation 13 behandlas motionsförslaget om rörelseidkares deklarationer. Eko-kommissionen arbetade fram ett förslag till förenklat system för kontroll av företag på grundval av ett förbättrat uppgiftslämnande. Förslaget övervägs nu i regeringen. Genom regeringens förslag om ett förenklat deklarationsförfarande för många miljoner löntagare kan också en stor del resurser överflyttas från kontroll av löntagardeklarationer till företagskon troll och kontroll av personer med komplicerade inkomstförhållanden. Önskemålen i motionen och i reservationen håller alltså på att effektueras. Av alla de ca 30 åtgärder som eko-kommissionen presenterade var det ingen som vållade så kraftiga motaktioner som förslaget om etableringskontroll, eller krav på näringstillstånd i vissa branscher, som kommissionen valde att namnsätta åtgärden. I två motioner från folkpartiet och en från moderaterna samt en från centerpartiet begär man att riksdagen skall uttala sig mot varje form av sådana åtgärder, medan vpk i två motioner kräver ett riksdagsuttalande för näringstillstånd. Justitieutskottets majoritet har instämt i den uppfattning som näringsutskottet gav uttryck för i sitt yttrande i denna fråga. Näringsutskottet ansåg det vara angeläget att riksdagen under innevarande riksmöte får tillfälle till lagstiftning som effektivt begränsar oseriösa näringsidkares möjligheter att bedriva verksamhet. En fullständig sådan lagstiftning måste, ansåg näringsutskottet, avse åtgärder där såväl näringsförbud som näringstillstånd och en effektiv bulvanlag ingår. Justitieutskottet delar den meningen. Att åtgärder i de mest anfrätta branscherna är nödvändiga gav ekokommissionen många exempel på i sitt betänkande med namnet Näringstillstånd. Jag nämner några: För det första: Skattemyndigheten i Stockholms län redovisade 1982 att ungefär 1 000 schaktentreprenörer i länet var restförda för skatteskulder. Samma myndighet beräknade att anläggningsoch åkeribranschen svarade för 40 90 av länets alla restförda B-skatter. För det andra: Riksskatteverket redovisade en kontrollaktion, Bil 79, som blev klar 1982, där man kartlade handeln med begagnade bilar. Som bilhandlare räknade man då dem som sålt tio bilar eller fler på ett år. 93,6 9o av de uppspårade var kända hos kronofogdarna, 89 96 var skuldsatta med i genomsnitt 111 000 kr. var. För det tredje: Bilverkstadsbranschen i Stockholm undersöktes 1981. Där fann man 41 96 icke registrerade företag, 12 6 ej registrerade för moms, vart tredje företag restfört hos kronofogdarna. Exemplen får räcka som bevis för att det finns branscher där det krävs hela kartan av kommissionsförslag, om man skall nå en sanering. I ett av mina första riksdagsanföranden om eko-brottsligheten — i slutet på 1970-talet — sade jag att eko-brottsligheten var en varböld i det svenska samhället som det gällde att snabbt operera bort. Det skulle ta drygt fem år innan operationen kunde genomföras. Ingen skall tro att de åtgärder vi nu beslutar om helt stoppar upp fiffel, fusk och eko-brott. Det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet måste fortsätta. Det kan behövas många ytterligare operationer.

Och naturligtvis gäller detta även alla dem som menar att i vårt land skall uppställda regler följas, utmätta skatter och avgifter betalas, laglydnaden värnas. För dem är de nu aktuella besluten en stor framgång! Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 28 och avslag på de borgerliga reservationerna 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 och 13.

Herr talman! Den här repliken är kort. Jag kan därför inte ägna den åt att riktigt besvara alla de frågor som Arne Nygren här har ställt. Jag begärde faktiskt repliken för att göra klart för honom att det inte var så egendomligt att de socialdemokratiska förslagen besegrades när det var borgerlig majoritet och att de socialdemokratiska förslagen vinner när det är socialdemokratisk majoritet. Jag har litet svårt att förstå hans förvåning över detta. I själva verket har vi ju olika meningar om metoderna. I övrigt vill jag bara kort nämna, för att stilla herr Nygrens nyfikenhet — eftersom han kanske inte helt har satt sig in i de motiv som varit vägledande för oss — att när vi för på tal att en del förslag är mycket bekymmersamma ur näringslivets synpunkt och även ur civilrättslig synpunkt osv., avser vi naturligtvis bl.a. förslagen till etableringstillstånd, näringstillstånd. Det kan inte vara någon hemlighet. Vad jag emellertid helst skulle vilja säga i den här korta repliken är att det ju finns en annan metod än den som går ut på att öka kontrollerna så till den grad som socialdemokraterna nu konsekvent söker göra. Det gäller då framför allt att komma till rätta med konkursbrottsligheten. Det måste i sin tur ske genom en fortsättning på det arbete som redan inletts, nämligen en effektivare uppbörd — ett långsiktigt arbete som alla regeringar i det här landet har velat befordra på ett sådant sätt att det inte blir utrymme för en planerad konkursoch gäldenärsbrottslighet. I det avseendet tror jag att mycket står att vinna. Det är alltså en väg. En annan väg är helt enkelt att på allvar försöka komma till rätta med den svarta marknaden genom att bevilja avdragsrätt för reparationer, till ett begränsat belopp. Ett sådant system leder till komplikationer taxeringsmässigt, men det har också stora fördelar. Vi vet ju faktiskt att de 12 eller 16 miljarder — eller vad det nu är — som det här är fråga om i mycket stor omfattning hänförs inte till den organiserade brottsligheten av den typ som vi närmast tänker på utan till de många övertrampen och de stora svarta marknaderna. I det avseendet ligger man särskilt illa till exempelvis på reparationsoch målerisidan. Jag delar Arne Nygrens uppfattning att det finns ett utomordentligt stort intresse från de seriösa näringsidkarnas sida att få till stånd jämställdhet i konkurrenshänseende. Men vi har den uppfattningen att det är ytterst tveksamt om man uppnår det målet genom de lösningar som här anvisas från socialdemokratiskt håll. Om några år skulle jag nog gärna vilja konfrontera dagens skrytvals med verkligheten. Över huvud taget tror jag att lösningen ligger på ett helt annat plan. Det går inte, sedan man väl så att säga brutit igenom hänsynen till skattemoralen, att åstadkomma någon förbättring om man inte samtidigt gör någonting åt skattetrycket.

Herr talman! Först några kommentarer till statsrådet Carlssons och Arne Nygrens historieskrivning som vi nu har hört. Den felaktiga historieskrivningen finns ju också i eko-kommissionens betänkande. Man påstår nämligen att socialdemokraterna under sin tid i opposition framlade ett stort antal förslag som riksdagsmajoriteten avslog när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Men jag tycker att det kan vara rätt värdefullt att påminna om att det inte talas om att flertalet av de socialdemokratiska förslagen inte var av den karaktären att de omedelbart kunde läggas till grund för en lagstiftning. Det är viktigt att framhålla den saken. Arne Nygren! Det finns en klar skillnad mellan majoriteten och minoriteten. Jag vill då främst slå fast att vi från centerpartiets sida inte ifrågasätter majoritetens goda vilja. Det är förmågan som är diskutabel. Ni är beredda att lagstifta utan hänsyn till krav på rättssäkerhet. Det anser vi är farligt. Ni är beredda att köra över myndigheter, som i remissyttrande efter remissyttrande ber om en klar och entydig lagstiftning där hänsyn tas till rättssäkerhetskraven. Det är farligt, och det är ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Ni gräver skyttegravar mellan företagande och samhälle, och ni misstror hela branscher. Ni utgår tydligen från att varje normal företagare är en potentiell eko-brottsling. Det är fel, och därför är det också farligt. Det är ett hot mot effektiviteten i svenskt näringsliv. Ni tillåter utredningar som inte arbetar på ett parlamentariskt vedertaget sätt. Det anser vi vara farligt, och det är likaså ett hot mot demokratiskt vedertagna principer. Vi är således ense om behovet av insatser mot eko-brotten, men i fråga om vägvalet skiljer vi oss åt. Vi menar att den socialdemokratiska vägen är farlig.
Herr talman! Jag skall erinra kammarens ledamöter om att Arne Nygren har varit ledamot i eko-kommissionen. Han står alltså bakom följande uttalande: Att en skyldig får gå fri och på det viset kan vålla ytterligare skada kan vara lika olyckligt som att en oskyldig blir dömd. Visserligen har Arne Nygren fått backa steg för steg, men om han har denna grundläggande uppfattning måste han nödvändigtvis se en politisk, ideologisk klyfta mellan socialdemokratin och övriga partier när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag hade i min oskuldsfullhet trott, att när vi hade kommit så långt i justitieutskottet skulle Arne Nygren ha kunnat säga att vi är överens om att den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas men att vi har olika uppfattning när det gäller målen. Men det kunde han naturligtvis inte säga. Arne Nygren talar om självklarheter, som att den socialdemokratiska majoriteten i denna kammare i dag skall genomföra alla de åtgärder som har föreslagits. Det är självklart att det måste finnas en socialdemokratisk majoritet i denna kammare för att ett socialdemokratiskt förslag skall kunna genomföras. Jag vet inte för vilken gång i ordningen som Arne Nygren uttalar förvåning över att de borgerliga partierna avslog socialdemokraternas motioner när socialdemokraterna var i opposition. Det är ju vad som dagligen händer oss i oppositionspartierna, hur välformulerade våra partimotioner än är. Det är därför inte så mycket att komma med att gång efter gång visa upp ett förvånat ansikte. Jag kan gå över till Arne Nygrens fråga om de djupgående förändringarna. Jag erinrade om en i mitt särskilda yttrande, nämligen förarbetena till regeringens proposition om förenklad självdeklaration. Det fanns ett förslag om kontrollregler som regeringen själv tvingades ta tillbaka. Det vållade en häftig irritation och debatt, eftersom man tyckte att rättssäkerheten överskreds och att vi var framme i det totala kontrollsamhället. Det är vad jag kallar för djupgående förändringar i det demokratiska samhället.

Herr talman! Gunilla André säger att socialdemokraterna ser varje företagare som en potentiell eko-brottsling. Jag vill påstå att eko-brottslingarna utgör en förkrossande minoritet bland företagarna. Vi vill slå vakt om den seriösa företagsamheten, och därför sätter vi in åtgärderna mot denna lilla minoritet. Jag hade tänkt bespara kammaren kommentarerna till den historieskrivning som Gunilla André gjorde i sitt inledningsanförande, där hon sade att det inte var förrän under de borgerliga åren som några åtgärder började vidtas mot eko-brottsligheten. Men jag måste ändå påpeka att det under 1950-talet, 1960-talet och in på 1970-talet genomfördes väldigt många deklarationsrazzior mot olika branscher. Man startade många utredningar och man vidtog en rad lagändringar. Vad som hände när borgarna kom i regeringsställning var att direktiv skrevs om för utredningar och att förslag från brottsförebyggande rådet lades i skrivbordslådan. Sedan säger Gunilla André att det var socialdemokraterna som avbröt arbetet i BRÅ. Visst var det en felsägning, Gunilla André? Säg det i så fall! För det var under de borgerliga regeringsåren som det arbetet avbröts. Det bedrevs ingen sådan verksamhet när socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Sedan sade både Lennart Blom och Gunilla André att det inte fanns möjlighet i eko-kommissionen för referensgruppsledamöterna att väcka förslag. Det är nonsens. Jag höll på att säga att alla ledamöter utom Lennart Blom var mycket aktiva i kommissionen. Lennart Blom valde att sitta knäpp tyst. Bl. a. folkpartiets ledamot i eko-kommissionen lade fram många förslag som vi tog hänsyn till. Han tackade oss flera gånger för att vi hade tillmötesgått honom. Trots detta kom han till sista sammanträdet med en färdigskriven reservation mot alltsammans, även mot det han hade fått igenom. Det var inte så, Gunilla André, att socialdemokratiska förslag som röstades ned under de borgerliga åren saknade underlag. Det är de förslagen som nu läggs fram i regeringens principproposition. Det är de förslagen som nu röstas igenom och som ni än en gång kommer att rösta nej till. Hans Petersson i Röstånga talar om socialdemokraterna å ena sidan och om Övriga partier å den andra. Jag vill nog säga att vpk har ställt upp för de socialdemokratiska förslagen; det är de borgerliga partierna som i det här fallet har utgjort nej-sägargruppen. Jag vill påminna om en fråga jag ställde i inledningsanförandet: Hur skall man kunna få en skatt som upplevs som rättvis av dem som taxerar noll och av dem som inte betalar skatter och avgifter? Svara bara på den frågan, det kunde vara intressant!
Herr talman! Vad först beträffar herr Nygrens historieskrivning angående arbetsförhållandena i eko-kommissionen kan vi inte gärna räkna på något större intresse för det i den här kretsen. Jag kan bara konstatera att så småningom insåg samtliga som satt i referensgruppen, i varje fall parlamentarikerna, att så länge det inte fanns utrymme för att avge reservationer var arbetsförhållandena inte acceptabla. Jag valde att i stort sett lyssna — det var ganska nöjsamt. Ibland var det litet skrämmande, men det gav en värdefull insyn. Men glöm denna konstruktion! För parlamentariker är referensgrupper olämpliga under alla förhållanden, om de inte har reservationsrätt. Jag kan emellertid helt kort avsluta detta replikskifte med att sammanfattningsvis konstatera att statsrådet Carlsson inledningsvis gjorde en mycket riktig analys. Han sade att nya lagar och förbud ej är det primära. Det tror jag faktiskt är alldeles riktigt. Vad det gäller är egentligen att få tänder och effektivitet i den organisation och den lagstiftning vi har. Sedan behövs det en del förbättringar därvidlag. Jag är ganska övertygad om att mot bakgrund av den — om jag får uttrycka mig så — samarbetsvilliga attityd som har lyst fram i alla inlägg utom i herr Nygrens finns det nu partipolitiska förutsättningar för att komma överens om att vi är eniga om målet men oeniga om medlen. Där står vi, och nu får vi gå vidare. Det finns en hel del som kan effektiviseras. Framför allt gäller det att komma till rätta med konkursbrottsligheten.

Herr talman! Arne Nygren säger att jag har fel när jag refererar arbetet i eko-kommissionen. Jag vill då bara läsa upp några meningar som vår ledamot iden parlamentariska referensgruppen har skrivit, nämligen Bengt Ljusberg: I kommissionen får ledamöterna av den parlamentariska referensgruppen inte avge skriftliga reservationer utan bara muntligen framföra sina synpunkter. Med hänsyn härtill kan det lätt av allmänheten uppfattas som om jag, en representant för centern, oreserverat accepterat vad kommissionen presenterat. Så är emellertid inte fallet, och därför hemställer jag att kommissionen till sitt slutbetänkande fogar denna min skrivelse. Arne Nygren säger att ni skulle ha lagt fram färdiga förslag i början av 1980-talet som vi då från den borgerliga majoriteten avslog. Men om det fanns förslag som vi omedelbart skulle ha kunnat fatta beslut om i riksdagen, varför då denna omgång runt eko-kommissionen? Jag tycker att Arne Nygren verkligen trasslar till argumenten för sig. Det är nu, efter eko kommissionens arbete, som regeringen har kunnat lägga fram förslagen. Min fråga kvarstår: Har det varit ett helt onödigt arbete i eko-kommissionen?

Herr talman! Hittills i diskussionen har vi glömt någonting oerhört centralt, nämligen att rättssäkerhet också betyder att den enskilde måste ha skydd mot myndigheter vars rutiner, agerande eller långsamhet gör att ett företag eller enskilda kan få rättsförluster. Låt mig ta ett par exempel. Det första berör en mindre firma i Helsingborg som strax före jul krävdes på obetalda arbetsgivaravgifter av kronofogden. Nu fanns emellertid verifikationer dels på att arbetsgivaravgifterna var betalda, dels på att de var inbetalda inom föreskriven tid. Anledningen till kravet på företaget var att man hade använt en blankett som var för gammal. En för gammal inbetalningsblankett kunde alltså ha raserat företagets hela existens. I och med att kronofogden träder in sker också publicering i Justitia, och den som har en aning om svensk företagsamhet vet att blir man publicerad i Justitia, då försvinner kreditvärdigheten, förtroendet osv. Nu förhindrades detta den här gången tack vare att en utomstående person hade möjlighet att ingripa. Det andra exemplet rör sig om ett banalt taxeringsärende, ett överklagande till länsrätten av en enskild person, ett ärende som enligt statssekreteraren i justitiedepartementet skulle vara avgjort inom loppet av ett år. Länsstyrelsens skatteenhet hade att yttra sig över ärendet före den 1 oktober 1983. I dag är det den 3 maj 1985. Fortfarande har man inte yttrat sig. Det saknas folk och man kan inte klara av sina arbetsuppgifter, och detta är i sig ingen nyhet. Det har påpekats av länsrätten under åratal, och även nuvarande civilministern är underrättad om läget. Detta är alltså två exempel av tusentals där företag och enskilda äventyrar sina företag eller gör rättsförluster på grund av hur olika myndigheter hanterar deras ärenden. När man ökar kraven på företag och ökar kraven på enskilda bör man också i anständighetens namn se till att myndigheterna kan fullgöra sina uppgifter så att det inte uppstår rättsförluster. Gör man inte det har man enligt min och folkpartiets uppfattning tappat bort en central del i det som vi kallar rättssäkerhet. Herr talman! Jag tyckte det var viktigt att till protokollet få framfört att även enskilda och företag skall ha en rättssäkerhet gentemot de myndigheter som skall betjäna dem.

Herr talman! Vi är eniga om målen men det är medlen vi har delade meningar om, sade Lennart Blom. Ja, det är just det det handlar om. Det är lätt att säga att eko-brottsligheten utgör ett mycket allvarligt hot och måste bekämpas. Det är målen. Men när det sedan gäller medlen för att bekämpa den inträder skiljaktigheterna. Så några kommentarer till arbetet i eko-kommissionen. Det var inte möjligt att avge skriftliga reservationer, har det sagts. Redan under första sammanträdet gav jag i egenskap av ordförande klart besked till referensgruppen att det var kommissionsledamöterna som bar ansvaret. Referensgruppen hade till uppgift att dels informera gruppledamöterna grundligt om vad som försiggick, dels ge dem möjlighet att lämna sina synpunkter. Och det lämnades många sådana synpunkter. När det sedan gällde möjligheterna att tala om vad man tyckte utnyttjade sannerligen Lennart Blom, Ljusberg och övriga borgerliga ledamöter i referensgruppen den möjligheten genom att kalla både TV och andra massmedia t.o.m. in i sammanträdeslokalen. På så sätt fick man möjlighet att tala om att man inte tyckte om förslagen. Låt mig bara avslutningsvis säga att jag ställde några mycket enkla frågor i mitt inledande anförande, en till Gunilla André som inte har kommenterats — om på vad sätt de nu aktuella åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten skulle utgöra ett hot mot effektiviteten i näringslivet. Det skulle vara intressant att få veta. Jag ställde en annan fråga till Hans Petersson i Röstånga. Den handlade om vilket förslag till riktlinjer mot eko-brottsligheten som skulle utgöra ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Mest anmärkningsvärt är att jag inte har fått svar på frågan om ni kan tala om hur en skatt eller en avgift skall utformas för att den skall upplevas som rättvis — som ni säger i reservationen — av dem som inte betalar några skatter eller avgifter. Det är ju dem som den här debatten handlar om.

Herr talman! Det finns väl knappast någon kriminalpolitisk fråga som, i varje fall hittills, har lett till så många meningsutbyten här i kammaren och på andra håll som diskussionen om den ekonomiska brottsligheten. Möjligen börjar något av en enighet att växa fram i denna fråga. Man kan kanske få det intrycket när man lyssnar till dagens debatt. Om detta är en realitet, så är det naturligtvis utomordentligt tillfredsställande. Förklaringen till de ofta hårda meningsutbytena kan bl.a. vara att eko-brottsligheten är en relativt ny företeelse. Det var först på 1970-talet som man blev mera allmänt medveten om vilken utbredning och vilka skadeverkningar, inte minst för det seriösa näringslivet, som denna brottslighet har. När problemet på allvar började stå klart ställdes lagstiftare och myndigheter inför uppgifter av ett helt annat slag än vad de var vana vid. Rättsväsendet var uppbyggt för att motverka den traditionella brottsligheten. Att bekämpa den ekonomiska brottsligheten var i stort sett en okänd uppgift, och den krävde nytänkande och delvis nya metoder. Man behövde vidta åtgärder för att göra rättsväsendet skickat att bekämpa också eko-brott. Det vidtogs en hel del åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Jag tänker för min del inte gå in i debatten om hur mycket som gjordes och vad det var värt. Jag vill bara konstatera att det inte bara var de konkreta åtgärderna som var otillräckliga. Lika allvarligt var det att arbetet mot den ekonomiska brottsligheten saknade samordning och övergripande perspektiv. I den proposition som riksdagen i dag behandlar redovisar regeringen ett sådant program, ett sådant perspektiv, i form av samlade riktlinjer. Detta är viktigt. Debatten om den ekonomiska brottsligheten och kampen mot den blev mer intensiv genom eko-kommissionens arbete, och debatten var i långa stycken konstruktiv och fruktbar. Många synpunkter som framfördes under remissbehandlingen var både insiktsfulla och seriösa, och de har naturligtvis beaktats i regeringens arbete. Sådana synpunkter har bidragit till att förslagen på en del punkter har kunnat förbättras innan de har förelagts riksdagen. Samtidigt har det förekommit både angrepp utan saklig grund och misstänkliggöranden av eko-kommissionens och regeringens syften. Jag är dock säker på att kritikerna har misslyckats. De har saknat folkligt stöd när de har förringat problemen med den ekonomiska brottsligheten. De inte bara brast i samhällsansvar, utan de svek den hederliga, seriösa näringsverksamheten då de ställde sig ensidigt negativa mot varje förslag som gick ut på att komma till rätta med denna brottslighet. Herr talman! Låt mig slå fast fyra saker. För det första riktar sig regeringens åtgärder inte mot grannar som i god sämja hjälper varandra med småsysslor. Vi vill inte jaga — vi vill hellre hjälpa och stödja — de småföretagare som riskerar att gå vilse i snåriga skatteregler. Självfallet skall åtgärderna inte utformas så att de drabbar andra än dem som de riktas emot. Våra åtgärder riktar sig mot företagare som systematiskt sätter sig över de regler som gäller för företagsamheten. Det är företagare som på det här sättet skaffar sig ett försteg gentemot hederliga konkurrenter. För det andra blir inte denna typ av brottslingar hederliga genom att skatten sänks någon procent. Det handlar för övrigt inte bara om skattebrott, utan också om ohederliga konkurser och bedrägerier, som drabbar leverantörer och kunder. Det handlar om brott mot arbetarskyddsoch miljölagstiftningarna, vilket drabbar anställda och allmänhet. För det tredje bedriver inte regeringen, som det sades tidigare under den upphetsade debatten, någon häxjakt på eko-brottslingar. Vi avser inte att bedriva någon sådan. Hittills har bara ca 1 90 av rättsväsendets resurser satts in mot denna brottslighet. Vi höjer nu den insatsen något. Det sker utan att någon enda polis eller någon resurs av annat slag tas ifrån rättsväsendet när det gäller kampen mot den traditionella brottsligheten. Vi har i själva verket inte någonsin haft så många poliser i tjänst i kampen mot den traditionella brottsligheten som vi har i dag. För det fjärde vill jag poängtera att det är viktigt att man får fast brottslingar. Men kravet att rättsväsendet skall vara effektivt måste alltid underordnas rättssäkerhetsintresset, kravet på att ingen döms oskyldig. Det gäller både den traditionella brottsligheten och den ekonomiska. Dessutom ingår i rättssäkerheten att lagar skall skrivas så att resultatet av tillämpningen kan överblickas i rimlig utformning. Lika fall skall dömas lika. Jag har inte för avsikt att signera något lagförslag som inte uppfyller rättssäkerhetskravet. Jag fullföljer därmed en socialdemokratisk tradition. Eko-kommissionen och regeringen har emellertid angripits mycket häftigt och stundtals i ett mycket uppskruvat tonläge när det har gällt förarbetena till den här riktlinjepropositionen. En välvillig tolkning av det uppskruvade tonläget skulle vara att det rått oklarhet om vad som har varit en allmän ram för arbetet, att osäkerhet har rått om vilka målen för arbetet egentligen har varit och vilka medel som bör användas för att nå målen. Jag menar att de riktlinjer som riksdagen drar upp skall undanröja varje sådan osäkerhet och bidra till att skapa en sådan plattform för det fortsatta arbetet att vi i varje fall kan föra en saklig debatt och undvika onödig misstro. Skulle sedan dessutom de borgerliga partiernas uttalanden att eko-brottsligheten är ett allvarligt problem, inte minst för den seriösa näringsverksamheten, visa sig vara inte bara tomma ord utan leda till att partierna ställer upp bakom oss i den fortsatta kampen mot eko-brottsligheten, hälsar jag det med mycket stor tillfredsställelse. Herr talman! Efter regeringsskiftet 1982 har vi hunnit utarbeta och i stor utsträckning redan hunnit sjösätta omfattande program mot den ekonomiska brottsligheten. Vi vet emellertid att reformarbetet inte kan upphöra i och med detta. Bara genom ett fortsatt tålmodigt och målmedvetet arbete kan vi på sikt bemästra den ekonomiska brottsligheten. I arbetet skall ingå fortsatt forskning, men jag menar att vi redan vet tillräckligt för att inte behöva vara passiva nu. Vi har inte råd att förlora mer tid. Det är i stället nu som vi skall kunna på verkligt allvar börja kampen. Vi vill inte tillåta att reformarbetet skall präglas av splittring och principlöshet. Vi vill inte heller att arbetet skall försvåras av misstänkliggöranden av våra avsikter och motiv — misstänkliggöranden som saknar grund. Vi vill ha fasthet, beslutsamhet och långsiktighet i kampen mot eko-brottsligheten. För en sådan inriktning har vi ett brett folkligt stöd. Vi eftersträvar också en bred parlamentarisk förankring av våra förslag.

Herr talman! Justitieministerns inlägg ger naturligtvis inte underlag för någon hårdare polemik utan enbart för några mindre påpekanden. Jag måste emellertid opponera mig mot att han använder det starka ordet ”svek” när det gäller de borgerligas motstånd mot en del av de åtgärder som föreslagits från socialdemokratisk sida. Skall vi få en fortsatt saklig debatt tror jag att vi från och med nu skulle kunna utesluta den ömsesidiga misstron mot motiven och i stället diskutera våra olika förslags förtjänster. Jag vill på en punkt något polemisera mot justitieministern, nämligen när han räknar med att man skall kunna göra denna ökade satsning personellt utan att det märks någonstans. Det är faktiskt inte troligt att det går, även om vi har fått i och för sig relativt många polismän i aktiv tjänst. Under den borgerliga perioden rådde det enighet, efter borgerliga förslag, om att skaffa nya tjänster till polisen, bl.a. och främst för det här ändamålet. Sedan har man av statsfinansiella skäl fått lov att tillämpa omplacering. Jag har ingen invändning på den punkten, men vi konstaterar att det går inte att prioritera utan att det märks någonstans. Jag tror framför allt att det mycket snart blir nödvändigt att göra förstärkningar både på åklageriet och sannolikt också på domstolssidan, om det blir så att denna utökade satsning verkligen ger upphov till ett antal rättegångar, vilket är sannolikt. Enbart det påpekandet vill jag göra att vi säkerligen i enighet skall kunna bedöma förslag till förstärkningar och att det därvid är nödvändigt att titta på annat än polissidan. Det är naturligtvis på sitt sätt ganska säkert, som justitieministern säger, att de ohederliga inte blir hederligare för att man sänker skatten med en eller annan procent. Det har vi heller inte hävdat. Vad vi hävdar är att man naturligtvis får andra incitament till ekonomisk brottslighet när skattetrycket är högt jämfört med när skattetrycket är lågt. En sådan allmän värdering och inriktning skulle väl även socialdemokraterna som principiella högskatteanhängare kunna ansluta sig till. Var gränsen går vet vi inte, men någonstans går den uppenbarligen. Vår slutsats är inte på något sätt att en ändring av skattetrycket ensam klarar det svåra samhällsproblem som det här gäller, men gör man ingenting på denna punkt kan man vara övertygad om att problemet kommer att bestå. Då kommer det alltid att vara så oerhört lönsamt att skatteskoja och att göra sig skyldig till annan ekonomisk brottslighet.
Herr talman! På något sätt överraskade och gladde mig justitieministern med sitt, som jag tyckte, både nyanserade och balanserade inlägg. Det fanns åtminstone i inledningen delar som jag helt kan instämma i. Det gladde mig också att han till skillnad från tidigare socialdemokratiska talare nämnde att man på 1970-talet faktiskt startade kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Enligt tidigare talare var det enda som då hände att man fick sina motioner avslagna av en borgerlig riksdagsmajoritet. Tyvärr är matematik inte justitieministerns starka sida. Jag föreställer mig att om man tar bort 100 personer från en polisverksamhet, kommer verksamheten faktiskt att minska med 100 personer. Man kan säga att verksamheten skall effektiviseras, men det har man i riksdagen talat om i så många år att jag knappast längre kan föreställa mig var polisen nu skall kunna effektiviseras. För mig är detta en fråga om ren matematik. Vidare talar justitieministern om något mycket fint, nämligen om en saklig debatt, och även om onödig misstro. Jag ber då att få hänvisa till det särskilda yttrande som jag har fogat vid justitieutskottets betänkande, och jag vill citera ett par meningar ur det: ”Som framgår av det jag sagt ligger det en fara i om rättsutvecklingen får ske i ett debattklimat som präglas av ideologiskt färgade överord och där de verkliga skälen för föreslagna åtgärder skyms undan.

Herr talman! Justitieministern hävdade att det när det gällde den ekonomiska brottsligheten saknades samordning före regeringsskiftet. Låt mig då bara få påminna om att det inom regeringskansliet fanns en särskild samrådsgrupp för samordning av departementens arbete på området. Samrådsgruppen fungerade väl, inte minst därför att man genom dess försorg kunde sprida kunskaperna om det inom resp. departement pågående utredningsarbetet. Den ekonomiska brottsligheten är inte begränsad enbart till justitieoch budgetdepartementens ansvarsområden, utan även flera övriga departement är i hög grad berörda. Justitieministern gjorde i sitt inlägg en utvidgning av begreppet ekobrottslighet, och det tycker jag är bra. Från eko-kommissionens utredningsarbete uteslöts redan från början en rad delproblem. Man har t.ex. inte behandlat problem som bidragsfusk, försäkringsbedrägerier, anställdas stölder på arbetsplatserna, miljöbrott och brott mot konsumenterna. Trots allt utgör de här brotten en del av den totala ekonomiska brottsligheten. Sannolikt har de också sin grund i samma faktorer. Jag hälsar således med tillfredsställelse att justitieministern här antydde en vidgning av begreppet eko-brott.

Herr talman! Det mesta av vad som kan vara intressant i den här debatten har väl redan avverkats. Låt mig emellertid fördjupa mig litet grand på några områden. Ekonomisk brottslighet är för oss som debatterar ämnet här i kammaren numera ett låt vara ibland litet lösligt men ändå definierat begrepp. Vi i justitieutskottet får väl utan att förhäva oss alltför mycket ändå ta åt oss något av äran för att det har åstadkommits en formell definition som vunnit burskap idebatten. Men som så ofta annars har inte heller vår definition någon riktigt fast förankring hos gemene man. Talar man om ekonomisk brottslighet ute bland väljarna uppstår mycket ofta en förvirrad diskussion. Under de år som vi diskuterat ekonomisk brottslighet har det ofta slagit mig att det på detta område kanske mer än på andra områden finns ett starkt uttalat behov av att ordentligt göra reda för sig vad man talar om. I verkligheten är väl hos gemene man uppfattningen att snart sagt all brottslighet, bortsett från ren och naken våldsbrottslighet, är ekonomisk till sin natur — stöld, snatteri, inbrott, bedrägeri, smuggling osv., dvs. alla traditionella brott som vi känner till och som till övervägande del fyller vår statistik. Naturligtvis är dessa brott ekonomiska till sin natur. Men vad vi nu talar om är brott, som syftar till ekonomisk vinning och som begås inom ramen för näringsverksamhet. Det är vad vi ibland brukar kalla för modern brottslighet. Justitieministern sade också att det var en modern företeelse. Ingenting kan vara mer felaktigt. Jag roade mig häromdagen med att studera några rättsregler i den romerska rättens samlade visdom Corpus Juris och kunde konstatera att ingenting är nytt under solen: en absolutistisk statsmakt i behov av pengar, bröd och skådespel var redan på den tiden på det klara med att det fuskades i redovisningen av allmänna medel, att skatter inte betalades och att dåtidens näringsliv på olika sätt försökte komma undan. Ekonomisk brottslighet är alltså inte någon modern företeelse. Herr talman! Det som varit svårast med den fleråriga debatten om ekonomisk brottslighet i vårt land — en debatt som också jag deltagit i några gånger — är de ibland t.o.m. i denna kammare framförda beskyllningarna att de borgerliga och särskilt vi moderater skulle vara inte bara ointresserade av att bekämpa denna form av brottslighet utan även vara ute efter att skydda dessa ekonomiska brottslingar. Låt det bli sagt en gång för alla att den ekonomiska brottsligheten, dvs. brottslighet inom ramen för näringsverksamhet, är en mycket allvarlig brottslighet och ett mycket allvarligt samhällsproblem. Vi delar socialdemokraternas uppfattning på den punkten. Vi har i det avseendet ingen avvikande mening gentemot er. Justitieministern ställde frågan om vi ställer upp bakom socialdemokraternas fortsatta kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Ja, det gör vi, men som så ofta måste vi även i detta fall diskutera medlen. Vi kan diskutera hur allvarlig denna brottslighet är när det gäller pengar, skadorna på marknadsekonomin, skadorna på skattemoralen, skadorna för konsumenterna osv. Det finns ingen anledning att försöka förringa dessa skadeverkningar. De är säkerligen stora. Men jag tror att vi också är överens om att vi ännu inte har fått klart för oss hur denna brottslighet ser ut, hur den breder ut sig, vilka skador den har på marknadsekonomin, hur stora pengar det rör sig om, osv. Här saknas enligt vår mening alltjämt fakta, som — om vi får tag i dem — kan rensa debatten från överdrifter och oklarheter. Att också regeringen är på det klara med att det förhåller sig på det viset framgår av regeringens uppdrag till brottsförebyggande rådet om forskning och utredning om den ekonomiska brottsligheten. I utredningsuppdraget till BRÅ, underskrivet av justitieministern, säger regeringen den 20 december 1984: ”Vi saknar fortfarande tillräckliga kunskaper om den ekonomiska brottslighetens omfattning, struktur och skadeverkningar. Viktiga områden har ännu inte varit föremål för empiriska kartläggningar.” På ett annat ställe heter det: ”När det gäller fördelningen av resurser saknas en övergripande analys om var i kontrollsystemet som insatser mot den ekonomiska brottsligheten kan tänkas ge den största effekten. Detta är en förutsättning för en rationell åtgärdspolitik.” Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i uppdraget till BRÅ. Vi vet ännu inte så mycket som vi borde veta. Om våra åtgärder skall få kraft och verkan måste självfallet en rationell fördelning av våra resurser också sättas in. Vi har också haft en lång diskussion om allvaret i eko-brottsligheten i förhållande till den s.k. traditionella brottsligheten. Det bör då för det första sägas att det är tveksamt om det över huvud taget går att skarpt särskilja dessa områden. Ett exempel härpå är den grova narkotikabrottsligheten, som omsätter hundratals miljoner i vårt land, pengar som tvättas, investeras, smugglas, undandras beskattning, osv. Detta är ju en del av den ekonomiska brottsligheten, lika väl som det är en del av vad man brukar kalla traditionell brottslighet. För det andra är det uppenbart att kampen mot eko-brottsligheten inte får ske så att sådan brottslighet som direkt drabbar enskilda — stöld, inbrott, våldsbrott osv. — sätts åt sidan. Jag tyckte att statsrådet Carlsson nu på den punkten var välgörande klar. Även justitieministern sade att kampen mot den ekonomiska brottsligheten inte fick leda till att man eftersatte kampen mot annan brottslighet. Det är bra att vi kan konstatera att vi är eniga också på det området. Herr talman! Kriminologin som vetenskap beskylls ofta för att vara en ofullgången och spekulativ vetenskap. Kanske är det så. Men vissa av de traditionella begrepp som kriminologerna arbetar med har ofta en sund erfarenhet över sig. Ett av de begreppen är vad som kallas frestelsetryck. Det grundar sig på en lång erfarenhet av att många människor är långt ifrån moraliskt och etiskt klanderfria och att det ibland ligger nära till hands för sådana som inte har starka normer och som inte utsatts för social kontroll att sno åt sig någonting som det inte är så farligt att ta och därmed skaffa sig en bättre ställning och bättre förmåner än andra. Ett mer modernt uttryck som kriminologer använder är den s.k. tillfällesstrukturen. För att göra det enkelt för sig kan man säga att förr i världen sade man: Tillfället gör tjuven. Jag tycker att det bakom både dessa begrepp finns en viss sanning. Men det som förvånat i debatten om den ekonomiska brottsligheten är att socialdemokraterna mot bakgrunden av detta sätt att resonera inte på samma sätt som på andra områden velat gå in i en ordentlig diskussion om sambandet mellan å ena sidan skatteoch avgiftstryckets höjd, skattesystemets struktur och å andra sidan den ekonomiska brottsligheten. Jag avser då inte bara direkt skatteundandragande och skattefusk utan även sådant som leder till konkurs och konkursbrottslighet. Jag anser att det är en utomordentligt intressant forskningsuppgift att ta reda på hur detta samband ser ut. Det framgår tydligt av brottsförebyggande rådets forskning om just företagskonkurser att vägen fram till konkurs ofta börjar med svårigheter att betala skatter. Rätta åtgärder, om man skall arbeta brottsförhindrande, borde då naturligtvis — precis som Lennart Blom var inne på — vara att skapa ett uppbördssystem som inte leder företagaren för långt på vägen med obetalda skatter, som han sedan inte kan hantera på annat sätt än genom att begå olika typer av oegentligheter och brott. Det måste väl stå klart att ett stort antal svartjobb, som utförs på kvällar och helger — med lånade arbetsredskap och maskiner, utan momsredovisning, utan arbetsgivaravgifter och utan kvitton — rimligen måste ha något samband med skatter, arbetsgivaravgifter, försäkringar osv. Eller förnekar socialdemokraterna verkligen detta samband? I den västtyska debatten om den ekonomiska brottsligheten har man ett bättre uttryck än vi har i Sverige. Man kallar denna brottslighet för Wirtschaftskriminalität, dvs. näringslivskriminalitet. Jag tycker att det begreppet är bättre täckande än uttrycket ekonomisk brottslighet. Men att det finns ett frestelsetryck och en s.k. tillfällesstruktur med avseende på höjden av skattetrycket och skattesystemets sätt att fungera måste väl ändå vara helt uppenbart. Vi får ofta höra motargumentet — och det har framförts även här i dag — att en sänkning av skattetrycket med en eller annan procentenhet inte rimligen gör den som redan är skattefuskare och skattebedragare benägen att sluta med det, eftersom han eller hon alltjämt skulle tjäna så stora summor på sin brottslighet. Det är säkerligen riktigt att man inte kommer åt dessa människor på det sättet, men det är ju heller inte detta som är poängen i vårt sätt att argumentera. Poängen är hur många som drivs till skattemanipulationer på grund av skatternas och avgifternas successiva stegring. Det är ju det som är det intressanta, och det är den diskussionen vi måste föra. Låt mig då på en gång säga — liksom Hans Petersson i Röstånga sade tidigare i debatten — att det i uttrycket ”att drivas till skattemanipulationer, svartjobb osv.” från min sida givetvis inte ligger något försvar för sådana aktiviteter. Vad jag är ute efter är förklaringar — sociala, kriminologiska och mänskliga förklaringar till varför skattebedrägerier och manipulationer börjar uppstå, förklaringar till att man tar risken att jobba svart osv., dvs. den risk som är förbunden med att man inte har försäkringar och annat klart. Jag ställer frågan: Kan det ha någonting att göra med att frestelsetryck och tillfällesstruktur ytterst beror på skattesystemets sätt att fungera? Hur bör man då gå till väga för att få ett stopp på detta? I vårt särskilda yttrande pekar vi på ett exempel. Det gäller avdragsrätten för fastighetsreparationer. Om en sådan avdragsrätt genomförs — jag är medveten om att det skulle medföra komplikationer vid deklarationen — skulle en fastighetsägare få ett starkt motiv att begära kvitto vid fastighetsreparationer, något som skulle få tydliga och direkta effekter på uppdragstagarnas benägenhet att också redovisa inkomsterna. Vi skulle därmed komma åt en stor del av svartjobberiet i byggbranschen. Jag tycker att detta är ett viktigt exempel som visar hur man skall arbeta. Justitieministern sade att endast en mycket liten del av rättsväsendets resurser används i kampen mot ekonomisk brottslighet. Det har rört sig om siffror på mellan 1 och 2 96. Det beror naturligtvis något på hur man räknar.

Det gäller alltså många av dem som på länsstyrelser och på andra håll arbetar med sådan verksamhet. Att vi gör ett sådant beriktigande ligger väl ändå i sakens natur. Jag tyckte också att det var välgörande att både statsrådet Carlsson och justitieministern var så försonande i sättet att uttrycka sig. Det finns här en klar öppning för att vi i fortsättningen skall kunna diskutera kampen mot ekonomisk brottslighet i lugna, balanserade och sansade termer.

Fru talman! Vi har tillräckliga kunskaper för att fortsätta ett aktivt reformarbete då det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är visserligen riktigt att vi behöver mer kunskap om brottens omfattning, struktur och skadeverkningar. Det fordras en ständig uppföljning av de här frågorna, eftersom det också sker förändringar på detta område. Björn Körlof nämnde att regeringen i slutet av förra året beslutade att uppdra åt BRÅ att genomföra ett forskningsoch utvärderingsprojekt om eko-brott. I direktiven framhölls med rätta att tyngdpunkten i det arbetet i första hand bör vara att tillgodose samhällets behov av sådana kriminalpolitiska kunskaper som låter sig användas rent praktiskt. Utvärderingsfrågor bör därför prioriteras, heter det i direktiven. Det sägs också att en analys bör göras med syfte att ge underlag för fortsatta åtgärder, varvid särskild vikt skall läggas vid att undersöka nya möjligheter att förebygga eko-brott. Utskottet och reservanterna är i allt väsentligt överens om betydelsen och nödvändigheten av att bedriva forskning om den ekonomiska brottsligheten. Reservationen avser endast en punkt, nämligen att det är särskilt viktigt att få vidgade kunskaper om orsakerna till den ekonomiska brottsligheten, bl.a. om skattesystemets betydelse för denna brottslighet. Utskottsmajoriteten anser att eko-brottsligheten är föremål för ett ambitiöst forskningsarbete — en följd av eko-kommissionens arbete och det uppdrag som BRÅ har fått av regeringen. Visserligen står det inte uttryckligen i direktiven till BRÅ att man skall gå in på eko-brottens bakgrund, motiv och orsaker. Men det ligger i sakens natur att det treåriga forskningsoch utvärderingsuppdrag som getts till BRÅ inte kan förbigå denna fråga. Till detta kommer att BRÅ beviljar forskningsbidrag till fristående forskare bl.a. vid universiteten, och eko-brott är ett av de ämnen som prioriteras särskilt. Forskning om eko-brottens orsaker bör därför kunna tillgodoses även på detta sätt. Att skattetryckets omfattning och inriktningi ett land kan ha en viss betydelse i detta sammanhang kan man inte bortse ifrån, men detta är framför allt en politisk bedömningsfråga. Detta har också framkommit i detta ärende. I den moderata motionen nr 96 fastslås att eko-brottsligheten måste bekämpas genom minskning av skattetrycket. I motion 454 från samma parti sägs att ett höjt skattetryck ”omgående leder till mer eko-brottslighet”. Man frågar sig verkligen varför moderaterna är så angelägna om att utreda något som de med så stor säkerhet redan vet. Centern säger i sin reservation att det inte finns entydiga belägg för åsikten att en sänkning av skattenivån skulle motverka den ekonomiska brottsligheten och tillägger att erfarenheterna från andra industriländer med betydligt lägre skattenivå än Sverige inte visar att man skulle ha mindre bekymmer med den ekonomiska brottsligheten. Det kan, säger centerreservanterna, för Övrigt tilläggas att den svenska regleringen i fråga om företagsbeskattning vid en internationell jämförelse framstår som mycket förmånlig. Det kan tilläggas att USA och Italien, som har en långt större ekonomisk brottslighet än vi, har ett betydligt lägre skattetryck. Att sänka skattetrycket i en sådan utsträckning att det skulle ha någon avgörande betydelse för den ekonomiska brottsligheten är inte möjligt om man inte vill rasera välfärdssamhället och den sociala tryggheten. Men gör man detta riskerar vi verkligen att få en eko-brottslighet av amerikanska och italienska dimensioner.

Rättsväsendets insatser mot eko-brottsligheten måste i stället effektiviseras. Det är nödvändigt att även framdeles öka rättsväsendets insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Detta måste ske bl.a. genom att resurserna byggs ut ytterligare och genom olika beslut om prioriteringar. Med hänsyn till att eko-brotten oftast är dolda måste upptäcktsrisken ökas, i synnerhet när det gäller grövre, kalkylerad brottslighet. Spaningsoch utredningsarbetet bör därför i första hand inriktas på gärningar av detta slag. I fråga om mera bagatellartade överträdelser bör däremot strävan vara att utveckla förenklade förfaranden. Trots att endast ca 1960 av den kriminalpolitiska apparatens resurser används för åtgärder riktade mot eller föranledda av eko-brott, är det enligt moderaternas motion möjligt att endast ”under vissa perioder genomföra marginella omprioriteringar inom rättsväsendet”. Och enligt reservanternas mening kan en utveckling som innebär att insatserna mot traditionella brott eller brott av mindre svårighetsgrad minskar inte över huvud taget godtas. I en folkpartimotion, nr 93, framhålls att det inte är ”förenligt med grundvalarna i vårt samhälle, att staten prioriterar att beivra brott begånget mot den själv”. Folkpartiet talar som om samhället inte skulle bestå av enskilda människor. Men i själva verket är det så att vi nu rent faktiskt mycket kraftigt prioriterar den traditionella brottsligheten. Detta innebär sålunda inte att kampen mot den traditionella brottsligheten, t.ex. villaoch lägenhetsinbrott, skall eftersättas. Mot den här bakgrunden konstaterar utskottet att förslaget när det gäller brottsbekämpningen kan leda till att viss annan verksamhet än eko-brott, narkotikabrott och våldsbrott får ägnas mindre uppmärksamhet. Jag har redan berört behovet av att vissa regler utformas på ett lagtekniskt enkelt sätt. I en reservation av moderaterna och Hans Petersson i Röstånga godkänns den riktlinje som förordas i propositionen och av utskottet; det görs med vissa förändrade skrivningar. Det sägs att strävan efter enkelhet kan leda till ökad förekomst av generalklausuler. Denna farhåga är inte befogad. En strävan efter enkla lagregler är alls inte liktydig med att i ökad utsträckning använda generalklausuler. Misstanken att lagteknisk enkelhet skulle påverka myndigheternas noggrannhet vid prövningen av enskilda fall saknar allt fog. Det är märkligt att moderaterna och folkpartiet, som annars säger sig vilja beivra byråkrati och krångel, motarbetar detta då det gäller att i sak ta ställning. En minskning av antalet detaljbestämmelser för de enskilda fallen bör kunna leda till en ökad enhetlighet och förutsebarhet i myndighetsprövningen. Just enhetlighet och förutsebarhet är en viktig grundläggande rättssäkerhetsgaranti. Då det gäller frågan om andra styrmedel än straff gör de borgerliga i reservation 9 en invändning av rättssäkerhetsnatur som jag vill bemöta. I valet mellan straffrättsliga och andra samhälleliga kontrolloch sanktionsmetoder bör de senare ha företräde. Bakgrunden till detta är att rättsväsendets resurser bör koncentreras till den grövre kriminaliteten. Utskottet är emellertid angeläget att framhålla att en straffrättslig sanktion i vissa lägen kan vara det enda verkningsfulla medlet mot ett visst oönskat förfarande. Justitieutskottet delar näringsutskottets uppfattning att man i varje konkret fall noga måste överväga om andra styrmedel än straff utgör ett lämpligt instrument i sammanhanget. En följd av detta är att andra sanktionsoch styrmedel än straff kan komma att prövas av andra myndigheter än domstolar. Vid utformningen av reglerna för detta och vid tillämpningen av dem måste kraven på rättssäkerhet självfallet ställas högt. Den kritik som framförs i reservation 9 mot förvaltningsmyndigheters handläggning delar inte utskottet. Reservanterna bortser också från att förvaltningsmyndighets beslut på området i regel kan överklagas till domstol. När det gäller den i motion 95 förespråkade straffskärpningen för den grövsta brottsligheten vill utskottet erinra om att den från rättssäkerhetssynpunkt viktiga proportionalitetsprincipen givetvis måste beaktas i samband med reformarbetet mot den ekonomiska brottsligheten på samma sätt som vid annan lagstiftning. Mellan straffet och brottets svårighet måste alltid råda proportionalitet. En översyn av straffskalorna görs av fängelsestraffkommittén, vars arbete beräknas vara avslutat under hösten 1985. Det finns inte anledning för riksdagen att föregripa kommitténs arbete. Insatserna i kampen mot bl.a. den ekonomiska brottsligheten kan behöva stödjas av ändringar i de straffvärden som kommer till uttryck i brottsbalken och andra författningar. I övrigt konstaterar jag med tillfredsställelse, liksom flera talare tidigare gjort, att det under riksdagsbehandlingen av det här ärendet visat sig råda enighet i fråga om begreppet rättssäkerhet. Det finns i detta sammanhang anledning att markera att hävdvunna rättssäkerhetsanspråk gör sig gällande med samma styrka och samma krav på att bli tillgodosedda i samband med ekonomisk brottslighet som i samband med annan brottslighet. För att undvika onödig oklarhet är det enligt utskottets mening att föredra att för rättssäkerhetsbegreppets materiella sidor använda uttryck som rättsskydd, rättstrygghet eller effektivitet. Det kan finnas situationer då det måste ske en avvägning mellan kravet på legalitet och andra beaktansvärda intressen, bl.a. i fråga om rättsskydd eller effektivitet. Det kan slås fast att effektiviteten aldrig får överordnas rättssäkerheten. Övervägandet får i stället göras noga i varje konkret lagstiftningsärende. Det är angeläget att straffbestäm melserna utformas med en så klar avgränsning som möjligt av det straffbara — Nr 135 området. sk x : 5 Fredagen den Rättssäkerheten har arbetarrörelsen alltid fått kämpa för, av det enkla 3 maj 1985 skälet att rättssäkerheten är och har varit det viktigaste skyddet för de människor vi främst värnar om — de svaga, eftersatta och de utslagna. Det är Ekonomisk brotts angeläget för arbetarrörelsen att i alla sammanhang försvara rättssäkerhelighet, m.m. tens intresse. Men vi opponerar oss mot allmänna uttalanden i lagstiftningsfrågor om att rättssäkerheten är hotad, vilka inte har andra syften än att bevara ekonomiska privilegier. Fru talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 28. Jag yrkar avslag på reservationerna 4 om forskning, 7 om enkelhet, 9 om andra styrmedel än straff och 10 om effektivitet. Det är de reservationer jag särskilt behandlat i mitt anförande.
Fru talman! Låt mig, kanske mest för protokollet men ändå i omedelbar anslutning till herr Francks anförande, göra ett par klarlägganden — en del av dem har gjorts tidigare men inte alla. Herr Franck menade att det var egendomligt att moderaterna ställde upp bakom kravet på en utredning. Vi gör det inte därför att vi själva är osäkra — vi gör det för att kunna belägga att vi här har en rimlig och bra ståndpunkt. Den ligger dessutom snubblande nära det sunda förnuftet, och vi skulle gärna se att detta kunde utbredas något: Det måste finnas ett samband mellan benägenheten för ekonomisk brottslighet och skattetrycket i olika hänseenden. Företagsbeskattningen är låg, sägs det i en centermotion. Det kan i och för sig vara riktigt, men det som ändå är ett allmänt problem är att vi dessutom har utomordentligt stora avgifter. Uppbördsproblemet är, tror jag, det centrala även när det gäller att komma till rätta med konkursbrottsligheten. Incitamenten till brottslig verksamhet är ju större, eftersom man måste räkna in även avgiftsnivån. Hans Göran Franck tar Italien som ett exempel på ett land där man har låga skatter och en stor svart sektor. Det må vara rätt, men det är inget skäl för att vi skall avstå från att vidta åtgärder här på hemmaplan som kan innebära att sektorn ytterligare kan minskas. Italien har en helt annan tradition. Där förhandlar man strängt taget med skattemyndigheterna om vilka skatter man skall ha. Till slut vill jag påpeka en sak som också herr Körlof tog upp — och där kanske vi kunde städa upp litet nu när vi börjar bli allt enigare. Det återkommer nämligen i agitationen att 196 av resurserna ägnas åt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, vilket alltså framstår som orimligt. Det är inte ett helt oriktigt argument, men det är inte ett heltäckande argument därför att det finns helt andra resurser utöver polisens inom administrationen som ägnas åt detta. Dessutom är det faktiskt så att 99 90 av polisens verksamhet ju inte ägnas åt den andra brottsligheten. Det är till stor del en styrka som finns för ordningshållning och trafikbevakning. Vad som 43 också är viktigt att notera är att polisen är den enda instans i samhället som arbetar 24 timmar om dygnet och fyller sociala funktioner. Så att det här med 196, om man nu skall fortsätta att använda det argumentet, får man komplettera med en hel del bakgrundsuppgifter.
Fru talman! Jag måste erkänna, Hans Göran Franck, att jag inte riktigt hängde med i resonemanget. Det kanske beror på att jag inte är så bevandrad i de juridiska spetsfundigheterna. Såvitt jag förstår finns det inga större skillnader beträffande rättssäkerheten mellan den syn som vi framför i vår motion och den som eko-kommissionen framfört. Jag har inte heller funnit att vare sig regeringen i sin proposition eller utskottet i sin skrivning frångått den syn på rättssäkerheten som framförs i dessa sammanhang. Därför har jag litet svårt att förstå Hans Göran Francks argumentering.
Fru talman! Till Lennart Blom vill jag när det gäller forskning säga att det i det här sammanhanget är angeläget att markera att en prioritering görs just av det som är av betydelse i det praktiska lagstiftningsarbetet för att komma vidare i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men jag har, som jag sagt tidigare, inte bortsett från betydelsen av att det bedrivs forskning också om bakgrund, motiv och orsaker, även om detta är en mycket stor fråga om man verkligen skall fördjupa sig i den. Det fordras inte bara undersökningar här i vårt land utan naturligtvis också undersökningar på det internationella planet. Om jag skulle göra något tillägg till mitt anförande på denna punkt, skulle det vara att det vore av intresse att man från svensk sida stimulerade till att det kom till stånd en internationell undersökning i denna fråga. Till Tommy Franzén är det bara att säga att beträffande frågan om det skall bli straffskärpningar eller inte när det gäller ekonomisk brottslighet får vi avvakta fängelsestraffkommitténs betänkande. I det betänkandet kommer nya förslag om strafflatituder. Jag utgår från att kommittén lägger fram en hel del förslag till förändringar. Det kan bli fråga om både skärpningar och mildringar av olika straffsatser. När det gäller vissa brott som har beröring med ekonomisk brottslighet utgår jag från att kommittén kommer med förslag även om straffskärpningar. Att i dagens läge gå längre än vad utskottet har gjort finns det dock inte skäl till. När vi väl får ett förslag och sedermera en proposition blir det anledning att debattera denna fråga här i riksdagen.

Fru talman! Under riksdagens behandling av justitieutskottets betänkande 28 skall jag beröra momenten 28 och 29. I motionsyrkanden föreslås etablerandet av en stat-företagsgrupp för informationsutbyte och samråd i syfte att underlätta bekämpandet av eko-brott. Justitieutskottet delar näringsutskottets uppfattning att det är ”naturligt att detta uppslag övervägs och räknar med att regeringen inte behöver något särskilt påpekande från riksdagens sida om den angivna Nr 135 möjligheten”.

Tanken på en sådan kontrollmöjlighet — som stöd för seriös näringsverksamhet — väcktes i eko-kommissionen, men av flera skäl avstod kommissionen från att lägga fram något förslag. Det huvudsakliga skälet till detta var att arbetstagarbegreppen inte är enhetliga på skatteoch avgiftsområdena. Det är ett förhållande som alltjämt råder. Socialavgiftsutredningen, som inom kort väntas avge ett betänkande, har bl.a. till uppgift att så långt möjligt samordna dessa två begrepp. Dels med hänsyn till detta, dels med hänsyn till vissa praktiska och administrativa frågor, bl.a. ADB-frågor, är det inte möjligt för riksdagen att nu bifalla motionen, även om utskottet kan ställa sig positivt till tanken på någon sorts skattekort eller skattebevis. De hinder som man kan resa bör emellertid kunna undanröjas, men enligt utskottets mening är någon åtgärd från riksdagens sida nu inte påkallad. För övrigt förtjänar det att påpekas att riksdagen nyligen, genom ändring i skatteregisterlagen, öppnat möjlighet för enskilda att från skatteregistret få uppgifter om arbetsgivares registrering för inbetalning av källskatter och arbetsgivaravgifter, vilket delvis tillgodoser motionsönskemålet. Jag yrkar med hänvisning till vad jag har anfört avslag på reservation 15 och bifall till utskottets hemställan, mom. 29. Fru talman! De problem som aktualiseras i motion 1984/85:94 och delvis i en äldre motion är naturligtvis allvarliga — att tillskansa sig eller felaktigt använda statliga bidrag och krediter eller bankers och andra finansieringsinstituts krediter kan självfallet inte accepteras. I en av eko-kommissionen lämnad rapport, Kreditgivning och ekonomisk brottslighet, har anförts att det behövs en skärpt kontroll från olika kreditgivares sida för att förhindra att lån och andra krediter lämnas för oseriösa eller olagliga ändamål. Kommissionen anförde i rapporten att frågan behövde utredas ytterligare. I den aktuella propositionen om eko-brottens bekämpande anmäler finansministern att han avser att återkomma i frågan. Regeringen har sedermera beslutat att kreditmarknadskommittén skall överväga här aktuella frågor. Näringsutskottet, som har yttrat sig till justitieutskottet, anför att motionerna nu bör avstyrkas i avvaktan på nyssnämnda ställningstagande och på denna utredning. Arbetsmarknadsutskottet anser för sin del att bl.a. bestämmelserna om arbetsmarknadsoch regionalpolitiskt stöd inrymmer tillräckliga korrektiv. Bedrägliga beteenden i dessa sammanhang kan självfallet beivras med hjälp 45 av brottsbalkens bestämmelser. Utskottet anför också att stödverksamheten i en del fall innefattar avsedd subventionering och att lokaliseringsstödet inrymmer ett visst mått av risktagande. Självfallet är det angeläget att återigen poängtera vikten av att myndigheter och även andra kreditgivare noga kontrollerar att företagen uppfyller de villkor som rimligen kan uppställas. Också frågan om namnkarantän har berörts i debatten. Man har pekat på problem genom det samband som finns mellan registrering av firma och namn och planerad ekonomisk brottslighet eller annan illojal verksamhet. Frågan har tidigare behandlats av riksdagen, nämligen 1980, då en viss skärpning i dessa avseenden beslutades. Bl. a. en promemoria från BRÅ utgjorde underlag för dessa beslut. År 1983 var frågan återigen uppe till diskussion här i riksdagen med anledning av ett motionsyrkande om namnkarantän. Lagutskottet konstaterade då i sitt betänkande — utskottets hemställan bifölls av riksdagen — att underlag ännu saknades för en bedömning av effekten av hittills beslutade åtgärder. Lagutskottet har också i ett yttrande till justitieutskottet över den nu aktuella propositionen och den i anslutning därtill väckta motionen intagit samma ståndpunkt. Den uppfattning som framförts delas av justitieutskottet. Med det anförda yrkar jag avslag på motionerna 94 och 2067 i de delar som här har berörts och bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar. I Övrigt yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i den mån bifallsyrkanden tidigare inte har framställts.

Fru talman! Beträffande frågan om det otillbörliga utnyttjande av möjligheterna att erhålla statliga bidrag som utan tvivel förekommer i dessa sammanhang och behovet av en skärpt kontroll i samband med kreditgivning vill jag säga att det i motionerna anges en viljeinriktning när det gäller förslag till åtgärder. Motionerna innehåller inte några konkreta förslag, i och med att de inte är åtföljda av förslag till lagtext. Vi menar att de förhållanden vi pekar på i motionerna måste närmare undersökas och beaktas i det kommande utredningsarbetet, och enligt vår uppfattning borde riksdagen kunna göra ett uttalande av denna innebörd. Jag tycker det är förvånande att utskottet avstyrker motionerna. Såvitt jag kan förstå måste detta innebära att utskottet inte anser att de problem vi pekar på behöver uppmärksammas av de nämnda utredningarna. Jag finner att problemen bör belysas, och jag har förstått av Göran Magnussons anförande att han håller med mig på den punkten. Mot denna bakgrund finns det skäl att tillstyrka förslaget om att problemen skall tas upp i de kommande utredningarna. Det är riktigt att vi har tagit upp frågan om namnkarantän även tidigare. Anledningen till att vi återkommer är att det utan tvivel förekommer firmanamnsbyten som ingår som ett led i en planerad ekonomisk brottslighet. De hittills vidtagna åtgärderna har alltså inte varit tillräckliga för att komma till rätta med dessa s.k. illojala firmanamnsbyten. När vi vill att ett namn skall kunna sättas i karantän är utgångspunkten att försvåra ekonomisk brottslighet. Det är därför beklagligt att socialdemokrater och moderater, som har så vitt skilda uppfattningar i många frågor då det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten, kan vara överens om att vi inte bör pröva Samma sak är det med registerverksamheten och uppgifterna om vilka som sitter i bolagsstyrelser eller är funktionärer i bolag. I de fall där man har skumma avsikter av något slag tar det faktiskt lång tid mellan bytet av styrelseledamöter och funktionärer i bolaget och anmälan till registermyndigheten. BRÅ lade fram två alternativ för riksdagen, som valde den lindrigare vägen. Men under de år som reglerna verkat har det trots allt visat sig att de inte ger det resultat som man i vart fall uttalade förhoppningar om att de skulle ge. Varför skall man då envisas och hela tiden säga: Vi kan inte gå vidare, vi vill inte pröva någonting som kan ge bättre effektivitet? Det rimliga vore att man uttalade att det kanske finns skäl att överväga den föreslagna förändringen, därför att de nuvarande reglerna bevisligen inte har gett de önskade effekterna när det gäller strävan att hålla ett aktuellt register över ledamöter i bolagsstyrelser och funktionärer i bolag. Därför finner jag det en aning underligt att socialdemokraterna, liksom moderaterna, håller fast vid att vi när det gäller registerverksamheten inte skall skärpa sanktionerna på sådant sätt att den avgående styrelseledamoten eller funktionären ges ett ansvar ända till dess att han har sett till att det har blivit en förändring i registret.